Fru talman! I det här betänkandet ger vi oss ut på en liten forsfärd. När arbetet på den fysiska riksplanen startades beslutade man också göra sådana ändringar i byggnadslagen att kommunerna fick ett större inflytande. Bl.a. införde man den välkända 136 a§ i byggnadslagen. Den gav kommuner möjlighet att inlägga veto mot vissa typer av anläggningar, i paragrafen exemplifierade med atomkraftsanläggningar, stålverk, raffinaderier, massafabriker, osv. Motivet till att införa kommunalt veto var att man ville ge de av sådana anläggningar berörda medborgarna möjlighet att påverka besluten. Om man kom fram till bedömningen att nackdelarna med en etablering i kommunen övervägde skulle det också finnas möjligheter för kommunens fullmäktige att säga nej till etableringen, alltså inlägga sitt veto mot att tillstånd gavs. Man kan säga att det innebar en möjlighet att skydda befolkningen i området eller naturen från skada som skulle kunna uppkomma genom etableringen av vad som kallas miljöstörande industri. Det finns naturligtvis också en annan sida av saken. Bevarandeintressena har skjutits mer i förgrunden. Det kan då i bedömningen också läggas in att man vill värna om tillgångar som man har, tillgångar som är till glädje och av värde under fritiden. En utbyggnad av vattenfall, som behandlas i detta betänkande genom ett förslag att införa vetorätt i vattenlagen, ingriper på många sätt i en kommuns översiktliga planering. På plussidan kan man ställa upp att en utbyggnad ger arbetstillfällen under byggnadstiden. Den ger vidare —- utöver det för landet och den som utför investeringen primära, nämligen att producera energi — arbetstillfällen för drift och underhåll av anläggningen. På minussidan kan vi ställa upp att stora arealer kortare eller längre tid kan behöva sättas under vatten, att man måste flytta folk från områden som permanent kommer att vara översvämmade, att jordoch skogsbruk kan få vika, att förutsättningarna för fisket förändras, att regleringsmagasinen påverkar sin omgivning, osv. Vi finner det därför från centerns sida lika angeläget att ge medborgarna ett ökat inflytande i dessa frågor som när det gäller de industrityper som jag nyss nämnde och som räknas upp i 136 a § byggnadslagen. Många gånger har de anläggningar som nämns i den paragrafen lika stor eller större betydelse för landet i dess helhet än vad en enstaka vattenfallsutbyggnad har. Tillståndet att bygga ut vattenkraften regleras av bestämmelser i vattenlagen. Dessutom har riksdagen under den fysiska riksplaneringsperioden utfärdat riktlinjer genom vilka en del vattenfall undantas från utbyggnad. Vidare har riksdagen givit regeringen ökade möjligheter att pröva tillåtligheten av en utbyggnad genom att regeringen kan förbehålla sig prövningsrätten slutligt. Svårigheten med ett absolut veto i vattenlagen är att i många fall ett stort antal kommuner berörs av en utbyggnad — större än vad som är fallet med de speciella anläggningarna enligt 136 a§. Även i det sistnämnda fallet kan naturligtvis många kommuner beröras, men det är ofta svårt att direkt fastlägga vilka som åsamkas skada och vilka som får nytta av anläggningarna. Som exempel kan nämnas den försurning som sker vid vissa typer av anläggningar — raffinaderier eller kraftverk. En översyn av vattenlagen pågår. En utredning har arbetat härmed under en lång tid, och man räknar med att den snart lägger fram ett förslag. Vi reservanter anser att det är angeläget att ge lokalbefolkningen ett ökat inflytande.

Regeringen får då pröva styrkan av de invändningar som kommuninvånarna har och avgöra om väsentliga intressen träds för när genom den aktuella utbyggnaden. Mot detta kan man, som majoriteten gör, invända att en prövning av de olika intressen som berörs sker redan i dag. Det är naturligtvis en riktig invändning, men vad vi eftersträvar är att ge den lokala, kommunalt förankrade opinionen en starkare ställning genom en i vattenlagen införd rätt för kommun att motsätta sig en utbyggnad om man finner att ett väsentligt intresse skadas. Det är kärnpunkten i den reservation som vi har fogat vid betänkandet. Vill man över huvud taget ge uttalandena om ökat kommunalt inflytande ett innehåll är det minsta man kan göra att gå den medelväg mellan motionens ursprungliga yrkande och majoritetens yrkande som vår reservation innebär. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Fru talman! I detta betänkande behandlar vi en motion av fru Olsson i Hölö m.fl. om sådana ändringar i vattenlagen eller på annat sätt som gör det möjligt att förhindra att vattenkraftsföretag skall kunna genomföras utan att samtliga berörda kommuner tillstyrkt företaget. Såsom vi moderater framhåller i reservationen 2 är det naturligt att diskutera frågan om en kommunal vetorätt i någon form, eftersom man i ett komplicerat samhälle riskerar att få allt fler konflikter mellan stat och kommun när det gäller riksintressen. Inte minst gäller detta energiproduktionen, då varje vattenkraftsutbyggnad eller kärnkraftsutbyggnad alltid kommer att stöta på motstånd, kanske från en hel berörd kommun. Inför hotet om statliga beslut som går rakt emot en uppfattning som framförts av en majoritet i en kommun anser vi moderater att det är på sin plats att klart markera betydelsen av den kommunala självstyrelsen. Huvudregeln måste vara att det är kommunerna som har ett eget ansvar för den egna näringspolitiken och att det är kommunerna själva som skall bära huvudansvaret för strukturförändringar och i övrigt för den egna översiktliga planeringen. Med hänsyn just till vår uppfattning om en stark kommunal självstyrelse och med hänsyn till att en vattenkraftsutbyggnad kan innebära stora sturkturförändringar i en kommun och även ge effekter på miljön har vi moderater prövat frågan om någon form av kommunalt veto. När vi behandlar frågan om vetot måste vi dock vara helt på det klara med att vi faktiskt under våren 1975 resonerade ingående om hur den fortsatta utbyggnaden av vattenkraften skulle gå till. Vi försökte följa principen att riksdagen inte skall gå in i olika projekt utan i stället efter klassificering av älvsträckor och möjliga projekt bestämma den vidare handläggningen i stort — var någonstans beslut skall fattas om kommande utbyggnad av vattenkraft. I de bedömningar som då gjordes och som jag tycker skall gälla även framöver måste givetvis hänsynstagandet till miljövärden men också till det väsentliga riksintresset i fråga om att garantera en viss energiproduktion väga tungt. Vi måste akta oss för att tunna ut den redan ganska instabila energibalans som vi bestämde oss för förra året. Såsom riksdagen uttalade 1975 skall det ges tillfälle helst redan 1977 att ånyo efter genomfört utredningsarbete få underlag för beslut om den kommande vattenkraftsutbyggnaden. Beträffande de försök som görs i motionen 1955 och i reservationen 1 av centerpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna att finna former för ett veto för kommunerna vid vattenkraftsutbyggnad måste vi dess värre konstatera att resultaten inte är särskilt realistiska. Motionens krav på vetorätt för, som man uttrycker sig, ”berörd” kommun är helt omöjligt att genomföra, eftersom berörd kommun kan vara kommun belägen långt ifrån själva projektet men där ett fåtal centimeters vattenhöjning eller sänkning sker på grund av ett projekt längre upp. Samtliga partier i utskottet har också insett att den formuleringen är omöjlig. I stället har man i reservationen 1 uttryckt det så, att en kommun med ett ”väsentligt intresse” skall oavsett tillstyrkan från andra kommuner kunna omintetgöra ett projekt. Under utskottsarbetet har vi försökt utröna vad begreppet ”väsentligt intresse” i praktiken innebär, men vi har på den punkten av förståeliga skäl inte fått något ordentligt svar. Ytterst blir det en uppgift för regeringen att bedöma huruvida en kommun skall anses ha ”väsentligt intresse” eller inte och om detta i så fall skall ge kommunen vetorätt mot ett vattenkraftsbygge. Det blir således så att samma regering som kanske skall pröva ett sådant här projekt också skall pröva om någon kommun eller flera kommuner har ett väsentligt intresse. Min uppfattning är att en sådan vetorätt aldrig kommer att kunna få någon praktisk betydelse och därför inte bör antas. Vi bör inte fatta högtidliga beslut som i praktiken inte kommer att innebära någon förändring. Bilden kompliceras onekligen av att en kommun skall kunna hindra ett projekt oavsett vad andra kommuner — kanske också med väsentligt intresse — tycker. Fru talman! De mycket speciella formuleringar som återfinns i reservationen 1 omöjliggör, trots att vi i våra resonemang från början hade gemensamma värderingar i dessa frågor, någon uppslutning från oss moderater. Inte heller utskottsmajoritetens formuleringar kan vi dela, eftersom dessa andas föga förståelse för kommunernas möjligheter att besluta över sin utveckling. Moderaterna har i stället i en egen reservation valt dels att, som jag tidigare har utvecklat, understryka vikten av att kommunerna så långt som det är möjligt får bestämma över sig själva, sin näringsstruktur, miljö m.m., dels att föreslå att riksdagen ger regeringen till känna vår uppfattning om behovet av samstämmighet mellan stat och kommun inför beslut om vattenkraftsutbyggnad med hänsyn till de förändringar som sådana beslut kan medföra för en kommun. Fru talman! Med anledning av det anförda yrkar jag bifall till reservationen 2.

Fru talman! De vattensystem eller delar därav som ännu inte påverkats av vattenkraftsutbyggnaden är få. Länge byggde vi ut vattenkraften utan att lägga större vikt vid miljöoch bevarandeskäl. När väl dessa intressen blev alltmer erkända och fick större politisk tyngd kom en ny energisituation. Kravet på att minska vårt importbehov, främst av olja, gav större tyngd åt dem som ville utnyttja ännu outbyggda älvar eller älvsträckningar. Naturskyddsintressena har genom utvecklingen kommit i kläm. Ekonomiska skäl väger lätt över, utan att man alltid fått en allsidig prövning. Den lagstiftning som vi nu har i vårt land ger en kommun möjlighet att stoppa uppförandet av t.ex. fabriker, som får stora negativa konsekvenser för en bygd. Främst är det olika miljöfaktorer som har diskuterats, t.ex. påverkan på luft, vatten osv. Utbyggnaden av ett vattendrag får oftast stora och omfattande följder. De skador som uppkommer kan i regel aldrig läkas. I dag kan vi restaurera nedsmutsade och utdöda sjöar, men vi kan inte klara de stora skador som uppkommer vid vattenkraftsutbyggnad. Byggs en älvsträckning ut är skadan omöjlig att reparera. Från många synpunkter är det angeläget att ett så allvarligt ingrepp förankras hos människor som bor runt älven. Genom det förslag som nu föreligger i reservationen I förstärks det kommunala inflytandet. Det kan bli möjligt för lokalbefolkningen att i större utsträckning ta del i och påverka de beslut som blir avgörande för en eventuell utbyggnad. Därigenom tror vi att miljöoch bevarandeintressena kan föras fram på ett starkare och mer engagerat sätt. Ur en annan aspekt innebär reservationen .en avsevärd förstärkning av det kommunala inflytandet. Denna utveckling, som leder till att kommunerna får mer att säga till om i för dem viktiga frågor, är en princip som vi alla brukar omfatta. Tyvärr har socialdemokraterna i dag hamnat i ett centraliseringstänkande. Majoritetsskrivningen innebär att makten stannar i kanslihuset och att mindre inflytande ges de närmast berörda människorna. Maktkoncentration brukar vi folkpartister kalla det. I dag kan vi läsa i Dagens Nyheter att regeringens främste rådgivare i energifrågor, Erik Grafström, uttalat sig om Kalixälven. Grafström vill nu bygga ut Kalixälven. Uttalandet är inget annat än ett attentat mot en av de få älvar som ännu är outbyggd. Folkpartiet motsätter sig absolut en utbyggnad av Kalixälven. Den måste bevaras. Grafströms uttalande är mycket allvarligt. Med tanke på Grafströms centrala ställning kan man befara ytterligare attacker mot de miljövärden som finns i ännu outbyggda älvar och älvsträckningar. Sådana tilltag måste stoppas. Genom att rösta på reservationen 1 stärker vi kommunernas ställning och ger större möjlighet för dem som företräder den lokala befolkningen att stoppa onödig utbyggnad av vattenkraft. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Fru talman! Med anledning av reservationen 1 till civilutskottets betänkande nr 18 vill jag göra en kort kommentar. Vpk har i olika sammanhang, då frågor med anknytning till det betänkande vi nu behandlar debatterats, bl.a. gett uttryck för följande: Mot bakgrunden av den erforderliga elproduktionen och vattenkraftens möjliga roll på längre sikt bör en nationell försörjningsplan upprättas. En sådan plan måste också sikta till att slå vakt om starka skyddsintressen och att skydda den biologiska miljön. Som princip bör gälla att återstående orörda älvar inte får byggas ut i de fall detta innebär ingrepp som inte kan anses obetydliga. De miljömässiga skälen mot en utbyggnad har ökat i tyngd i flera olika hänseenden. Bl. a. har rena bevarandesynpunkter förstärkts genom att allt fler fått klart för sig att det återstår ett mycket litet antal vattendrag och älvsträckor där ingrepp inte gjorts. Vidare har man fått klart för sig att ingreppen i form av vattenkraftsutbyggnad orsakar störningar i totalmiljön av en omfattning som man inte tidigare varit medveten om. Det handlar i detta ärende i hög grad om kommunernas möjligheter att hävda sina egna vitala intressen och om kommuninvånarnas möjligheter att påverka utvecklingen och styra planeringen i sina kommuner. Den nuvarande energisituationen får inte leda till att man avstår ifrån att öka kommunernas inflytande då det gäller vattenkraftsutbyggnader som kan innebära ingrepp och förändringar. Vi vill alltså öka kommunernas inflytande på detta område som ett led i att stärka den lokala självstyrelsen och få till stånd i stort sett samma kommunala inflytande då det gäller vattenkraftsutbyggnader som i fråga om andra områden, exempelvis vid miljöstörande industriell verksamhet. Jag vill i detta sammanhang också betona vikten av att miljökraven upprätthålles även i sådana fall då ekonomiska skäl kan anföras för en prutning på miljöhänsyn. Bevarandevärden, knappheten på outbyggda älvsträckor, rörligt friluftsliv, fiske, kulturminnesvård, landskapsbildning och forskning kräver en stark återhållsamhet med nya utbyggnader. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Fru talman! Det kan vara svårt för dem som till äventyrs bara lyssnar på oss här i kammaren eller bara läser debattprotokollet utan att studera handlingarna i ärendet att få klart för sig vad det egentligen är fråga om. I det som sägs bakas ju in rätt mycket av juridiska spetsfundigheter och andra uttalanden som gör att man kan tro att det här är något helt annat än vad det är. Herr Strömberg i Botkyrka sade att folkpartiet vill att människorna skall ha så mycket som möjligt att säga till om och att han är emot all maktkoncentration. Det låter vackert. Var är makten koncentrerad i den här frågan? Jo, till oss i det här huset. Det är vi som har tagit makten över älvarna och hur de skall utnyttjas. Vi har sagt oss att avgörandet hur älvarna skall utnyttjas är en riksangelägenhet, därför att tryggandet av landets kraftförsörjning kräver vissa utbyggnader. Vårt intresse för att bevara naturen gör att vi måste väga olika intressen mot varandra. Vi har haft och kommer att få sådana frågor till behandling, och vi har direkt pekat ut var någonstans utbyggnader får ske. Nu föreligger ett förslag om att kommunernas beslut skall få ta över riksdagens, dvs. att en enskild kommun som kan vara berörd av en utbyggnad skulle kunna lägga hinder i vägen för det riksintresse som det är att nyttja de resurser som finns i våra älvar. Kammarens ledamöter bör inse att det är en sådan vetorätt som det är fråga om. Jag vet inte om man gjort klart för sig vilka effekter det kan komma att få. För min del tror jag inte att det vore särdeles lyckat att kommunerna fick den här vetorätten. Sedan vill man låta regeringen avgöra vilka kommuner som egentligen kan ha något intresse av denna rätt. Det tyder på en rädsla att spika exakt vad man ösnkar i den här frågan. Jag skulle mycket kort kunna säga att nästan allt vad herr Danell uttalade var precis vad jag själv tyckte och hade hoppats kunna uttrycka. Det känns litet dumt att göra det nu, när herr Danell — välformulerad som han oftast är och var den här gången också — redan gjort det. Det är bara på en punkt som jag skulle vilja polemisera mot honom och det är där han ger sken av att kommunernas intressen inte är beaktade i utskottets majoritetskrivning. Det finns flera formuleringar som klart säger att vid en eventuell utbyggnad skall stor hänsyn tas till de kommunala intressena. Men riksintresset måste få gå över. Det gäller både utbyggnad och att avstå från utbyggnad, både naturintressen och energiintressen — där får riksintresset gå över det kommunala intresset. Men stor hänsyn skall tas till det kommunala intresset. På den punkten skulle vi naturligtvis kunna föra en diskussion, men jag finner det inte särdeles meningsfullt. I den här frågan intar moderaterna och socialdemokraterna i sak samma ståndpunkt. Med det anförda, ärade fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Vårt förslag innebär ett ökat inflytande för de kommuner som är berörda. Därmed blir inflytandet också större för de människor som bor i dessa kommuner — alltså de människor som bäst förstår konsekvenserna av en utbyggnad, som kan se miljöeffekterna och som kan företräda de lokala intressena. Om riksdagen följer vårt förslag, får dessa människor möjlighet att föra fram sina synpunkter med större tyngd.
Fru talman! Jag skulle vilja kommentera herr Danells inlägg, som jag blev något förvånad över. Man frågar sig varför reservationen 2 över huvud taget finns. I denna reservation sägs att kommunen skall ha inflytande så långt som möjligt, och detta vill man ge regeringen till känna. Jag kan inte finna att reservationen innebär något annat än den prövningsmetod som i dag används. I varje sådant här ärende, där regeringen av något skäl utför den slutliga tillåtlighetsprövningen, har de kommunala synpunkterna kommit fram. Egentligen beror denna reservation på att man i fråga om ordalydelsen var osams med socialdemokraterna. Man ville ha en annan motivering för ett avslag på motionen. Det blir slutresultatet av herr Danells synpunkter. Herr Bergman i Göteborg gjorde ett ganska försiktigt inlägg. Han säger att vi reservanter inte vill bestämma precis hur det skall vara utan låter regeringen göra en viss prövning. Det är inte så märkvärdigt. Regeringen har en massa arbetsuppgifter, inte bara på detta utan även på andra om råden. En slutlig avvägning måste göras, och då har regeringen fått riksdagens uppdrag att utföra den. Självklart bör också en bedömning av vad som kan vara ett väsentligt kommunalt intresse kunna äga rum. Liksom beträffande den fråga som vi tidigare diskuterade kommer juridiska termer in. Med den mängd synpunkter som kan föras fram i ett sådant här ärende är det inte möjligt att spika någon fastlagd linje. I så fall hade vi inte behövt diskutera utformningen av vattenlagen utan bara kunnat räkna upp de vattenfall som skulle få byggas ut eller inte. Herr Bergman avslutade sitt inlägg med att säga att han var överens med moderaterna om att riksintresset tar över.

Men när det gäller att värdera ett mindre vattenfall — de större och värdefullaste är ju genom riksdagens klassificering redan undantagna — skall man alltså inte kunna ge den lokala opinionen, uttryckt genom ett beslut i kommunfullmäktige, ett avgörande inflytande på om en utbyggnad skall få ske. Detta hänger inte ihop vare sig principiellt eller praktiskt. Eftersom socialdemokraterna och i viss mån även moderaterna är så förfärligt rädda för en principiell uppföljning även i vattenlagen, måste jag uppfatta deras ståndpunktstagande i denna fråga som att de egentligen tycker att vetorätten enligt 136 a § är ett otyg.
Fru talman! Det är väl skillnad på det vi nu diskuterar och tillämpningen av 136 a§ när det gäller miljöförstörande industrier. De är ju oftast möjliga att placera någon annanstans. Här är det fråga om att utnyttja en resurs som finns bara på ett givet ställe. För att nu gå till Kjell Mattssons och min del av det här landet — som vi ju är förälskade i båda två — vill jag nämna utbyggnaden av kraftverket i Trollhättan. Tänk om vi då hade haft en sådan lag som den ni nu vill ha genomförd. Jag är inte alls säker på att det hade blivit någon utbyggnad i så fall, för det var ju inte i Trollhättan det behövdes mera elektrisk ström. Det var kanske i Göteborg man ville ha den för att kunna bygga ut industrierna där. Skall alltså en kommun som har tillgång till en stor naturresurs sitta och bestämma över den? Vi utgör dock en nation, en större gemenskap, som har vissa behov att tillgodose. Finns naturresurserna på ett ställe, så skall inte de som bor just där ha suverän bestämmanderätt. Till herr Strömberg vill jag säga att det är inte bara fråga om inflytande, utan det är fråga om ett avgörande. Det skall ligga i kommunens hand att vägra gå med på utbyggnad av ett vattenfall i någon älv — det är vad som sägs i reservation 1, så där förs inte bara ett vanligt resonemang om inflytande.
Fru talman! Herr Mattsson i Skee frågade mig vad det är som gör att vi inte kan ansluta oss till mittens och vpk:s reservation.

Om två eller tre kommuner har väsentligt intresse av en utbyggnad så skall ändå en enda kommun kunna stjälpa de övriga kommunernas intressen och andra intressen — riksintressen och vad man vill kalla det. Det finner vi av principiella och praktiska skäl omöjligt att gå med på, hur mycket vi än delar era värderingar om den kommunala självstyrelsen, som vi så starkt understryker i vår egen reservation. Nu dyker det ju upp vissa problem här. Herr Mattsson säger att regeringen och riksdagen ändå skall ha det övergripande ansvaret för energipolitiken men att stor hänsyn skall tas till kommunerna. Det är emellertid vetorätt reservanterna har skrivit in i sitt förslag. Det övergripande ansvaret kan rimligtvis inte läggas på riksplanet, om man på lokalplanet skall få bestämma om ett projekt skall få komma till stånd eller inte. Det är inte få projekt det rör sig om. Vi har ju fått väldigt mycket material från den intresseorganisation varifrån kravet på vetorätt kommer, Älvräddarnas samorganisation. Den har räknat ut att projekt på tillsammans 2 TWh borde hamna under den här vetorätten. Det är ett halvt kärnkraftverk. Var tänker centern, folkpartiet och vpk lägga det någonstans? Det är sådana värderingar vi måste göra. Vi vet allihop att energibalansen är snålt tilltagen, och i det läget kan vi inte komma ifrån riksintresset. Kvar står frågan: Skall man verkligen på riksplanet ha det övergripande ansvaret men på lokalplanet ha rätt att stjälpa hela projekt, t.o.m. mot vad grannkommuner tycker och hävdar? Resonemanget om 136 a § i byggnadslagen som ett skäl till att införa en liknande vetorätt i vattenlagen går inte ihop riktigt, beroende på att de projekt som 136 a § berör är flyttbara. Ett vattenkraftverk kan man däremot inte lägga någon annanstans, när en kommun har sagt ifrån att den inte vill veta av någon utbyggnad. Så enkelt är det. Vidare vill jag understryka än en gång att det pågår ett omfattande utredningsarbete i olika sammanhang, och vi kommer snart att få besked om vilket utvidgat beslutsunderlag som det ger oss här i riksdagen. Därför tycker jag att vi skall invänta resultaten av det arbetet och t. v. vila på det mycket färska energipolitiska beslut som vi tog förra året och som är en god grundval för den fortsatta utbyggnaden av vattenkraften i Sverige. Avslutningsvis, fru talman: Vad är skillnaden i det här ärendet mellan socialdemokrater och moderater? Socialdemokraternas kläm innebär kort och gott ett avslag på hela tanken om vetorätt. Vi vill däremot att riks dagen skall ge regeringen till känna vikten av att uppnå samstämmighet mellan regering och kommun när man skall avgöra frågan om en vattenkraftsutbyggnad.

Fru talman! Här har talats om ansvaret för energibalansen. Socialdemokraterna och moderaterna är överens även om denna sak, nämligen att vi inte kan klara vår energiförsörjning ens genom att bygga ut vartenda vattenfall, även dem som riksdagen har undantagit, utan man säger att satsningen på kärnkraft är enda möjligheten. Därför tycker jag att herr Danells och även herr Bergmans inlägg kommer i något egendomlig dager. När det gäller att bygga ut kärnkraften är det ändå så att regeringen stöter på ett absolut kommunalt veto i 136 a §. Av den anledningen tolkar jag inställningen från de båda nämnda partiernas sida på det sättet att man egentligen tycker att 136 a § är felaktig, eftersom den ju kan bromsa möjligheten för regeringen att genomföra utbyggnad av tillräckligt många kärnkraftsanläggningar för att enligt deras bedömning klara energibalansen. När jag menar att moderaternas reservation egentligen inte betyder något är det därför att om man vill ge ett något större inflytande för den lokala opinionen måste det alltså, jämfört med det nuvarande prövningsförfarandet, vältras ytterligare någon spärr i vägen innan tillstånd ges. Efter att riksdagen har tagit undan ett antal vattenfall som inte får utbyggas återstår vissa vattenfall som är möjliga att tillåtlighetspröva. Det system som vi har föreslagit i centerreservationen innebär att man måste bedöma vilka av de kommuner som är berörda av utbyggnaden som har väsentligt intresse att bevaka. Jag är medveten om att det inte är enkelt att ens sätta upp en katalog över vad som skall anses väsentligt, men det är ju ändå sådant som skall vara en regerings huvudvärk att ta ställning till. När man sedan kommit fram till att det finns kommuner som har väsentligt intresse av en utbyggnad och om man har uppfattningen att det skall finnas något innehåll i det kommunala inflytandet, måste man ge möjlighet för en kommun att säga nej. Jag har alltså svårt att förstå uppspaltningen mellan den princip som man har tagit in i 136 a § och den princip som vi vill fullfölja genom att föra in en liknande bestämmelse även i vattenlagen. Om sådana anläggningar som faller under 136 a § säger herrar Bergman och Danell att de kan placeras någon annanstans. Ja, delvis kan det villkoret uppfyllas. Det är klart att man inte gärna kan flytta ett vattenfall. Vild-Hussen gjorde det en gång, men det finns väl inte så många möjligheter ytterligare. Det är dock inte riktigt att säga att de anläggningar som finns uppräknade i 136 a § kan placeras var som helst. Många av dem kräver sådana naturförutsättningar att det kan vara ett enda läge i landet att välja på.
Fru talman! Det sista påståendet tror jag faktiskt är svårt att leda i bevis. Bakgrunden till hela 136 a § visar att den har ett annat ändamål. Det är alltså omöjligt att under den paragrafen lägga in vattenkraften och behandla denna på samma sätt. Men, fru talman, jag måste anmäla en viss tveksamhet till reservationen 1. Det verkar som om man där är litet tvehågsen. Jag har läst igenom reservationen flera gånger. I denna utomordentligt långa reservation är det egentligen bara en enda mening där man avviker ifrån vår uppfattning, och det är när man stenhårt säger att det i alla lägen där det är en kommun som säger nej, oavsett vad alla grannkommuner anser och oavsett om de har väsentligt intresse av utbyggnad eller ej, detta skall innebära att hela frågan om ett projekt skall falla. Det är utomordentligt klart skrivet. Den meningen, som helt plötsligt kom till i reservationen gör att jag nu också när jag hör herr Mattssons i Skee utläggning av ämnet börjar tvivla på att man verkligen har funderat igenom saken. Det är inte fråga om, som herr Mattsson säger, att man ger en något större möjlighet för en kommun att påverka ett projekt. Man kan inte lägga huvudansvaret för energipolitiken på riksdag och regering om man ger kommunerna en absolut vetorätt — vilket man gör om man bifaller reservationen 1. Jag vill än en gång understryka att denna principdebatt förs med utgångspunkt i en i och för sig gemensam uppfattning att man skall försöka se till att kommunerna är starka, att vi skall ge dem ansvar för sin egen utveckling och att det skall råda samstämmighet mellan kommun och regering. Men jag tycker också att debatten visar att man har tänkt igenom denna fråga för litet och för hastigt och att man borde avvakta kommande utredningsarbete innan man tar ställning i en så här utomordentligt viktig fråga — som alltså gäller över 2 TWh, att döma av de uppgifter vi fått.

Fru talman! Fru af Ugglas har i en interpellation frågat arbetsmarknadsministern dels när han avser att lämna den av riksdagen begärda redogörelsen för resultatet av ansträngningarna att öka möjligheterna till praktik inom den statliga verksamheten, dels hur många praktikplatser det finns i dag inom den statliga sektorn och i vilken takt de beräknas öka. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Praktik är av väsentlig betydelse för olika grupper som ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden eller önskar återinträda i arbetslivet. Det kan förutom ungdomar och andra nyutbildade gälla t.ex. hemarbetande kvinnor eller människor med skilda arbetshandikapp. Praktik ingår också i allt större utsträckning som en viktig del i olika typer av utbildning. Praktiktjänstgöring betraktas vanligen som en tillfällig korttidsanställ Nr 85 ning med betydande inslag av utbildning. Syftet är främst att skapa möj Torsdagen den ligheter till en bra introduktion i arbetslivet och en möjlighet att pröva 18 mars 1976 olika arbetsuppgifter och yrkesvägar. Praktik är därmed en viktig inkörsport in i arbetslivet. Anställningsskyddslagen och de därtill knutna — Om ökat antal kollektivavtalen innehåller särskilda regler som är avsedda att bereda = praktikplatser inom vägen för anordnande av praktikarbete. Också den offentliga tjänste — den statliga sektorn mannalagstiftningen innehåller sådana regler. Praktikverksamhet vid statsmyndigheterna regleras numera genom cirkulär om praktiktjänstgöring hos statsmyndighet den 29 maj 1975 . Av cirkuläret framgår bl.a. att ”myndigheten skall med beaktande av efterfrågan på praktikplatser sträva efter att bereda platssökande anställning. Härvid får den ökade arbetsbelastning som praktikverksamheten kan medföra för anställda hos myndigheten vägas mot fördelarna från samhällssynpunkt av praktiktjänstgöring och värdet för myndigheten av praktikantens arbetsinsats.” Vidare sägs i cirkuläret att myndighet skall upprätta plan för praktikverksamheten inom myndigheten och att anställning av praktikant skall ske i samråd med arbetsförmedlingen. Inom den offentliga sektorn förekommer en relativt omfattande verksamhet med praktiktjänstgöring, ofta som ett led i utbildning av skilda slag. Inom vårdområdet hart.ex. praktiktjänstgöring en mycket stor omfattning. För statliga myndigheter är emellertid förutsättningarna varierande när det gäller möjligheterna att ta emot praktikanter. Regeringen arbetar för att utöka antalet praktikplatser inom den statliga sektorn. Under hösten och vintern har regeringen därutöver vidtagit speciella åtgärder för att ge arbetslös ungdom möjlighet till praktiktjänstgöring inom den offentliga sektorn. Vid månadsskiftet februari-mars har mer än 4 000 sådana praktikanter kunnat beredas plats vid statliga myndigheter. Tillsammans med de praktikplatser den offentliga sektorn i övrigt fått fram innebär det att mer än 9 000 ungdomar genom dessa speciella åtgärder fått möjlighet till praktiktjänstgöring. Inom regeringskansliet pågår f.n. ett arbete med att följa upp erfarenheterna av de insatser som har gjorts för att bereda arbetslös ungdom möjlighet till praktiktjänst inom den statliga sektorn. I detta arbete ingår bl.a. att undersöka möjligheterna att utöka antalet praktikplatser inom den statliga sektorn. Ett viktigt syfte med detta arbete är att föreslå åtgärder för att öka beredskapen för speciella insatser då arbetsmarknadsläget kräver det. Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att även den praktikverksamhet som sätts in av sysselsättningspolitiska skäl så långt det är möjligt utformas så, att den är av värde för både praktikanterna och myndigheten-arbetsgivaren. En redovisning från detta arbete kommer att ges i nästa budgetproposition. Statens personalnämnd genomför f.n. en utredning om praktikverksamheten inom statsförvaltningen. Resultatet av utredningen beräknas kunna föreligga under april månad.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Om jag förstått det rätt, får riksdagen den redovisning den begärde på våren 1975 först i nästa budgetproposition, i januari 1977 —- eller är det kompletteringspropositionen statsrådet menar? — medan vi har att vänta en utredning från statens personalnämnd redan i april. Frågan om tillgången på praktikplatser är viktig. Den är viktig därför att 1970-talets arbetsmarknad kommit att präglas av hög arbetslöshet bland ungdom. Under de fem första åren på 1970-talet steg ungdomarnas andel av den totala arbetslösheten från 34 till 39 ".. Orsaken till arbetslösheten bland ungdom är att söka både i den nya skolans funktionssätt och i utvecklingen på arbetsmarknaden. Det går inte att lagstifta fram jobb; det har ungdomen fått lära sig. Ungdomen är beroende av en god rörlighet på arbetsmarknaden liksom av ett rikligt utbud av lediga platser. Ungdomen har svårt att få fotfäste på dagens arbetsmarknad. En praktikplats kan ge en start och en första arbetslivserfarenhet. Sysselsättningsutredningen säger i sitt delbetänkande att det är en mycket viktig uppgift att söka tillfredsställa behovet av praktik för ungdomar och andra. Efterfrågan på praktikplatser har ökat kraftigt under senare år. Fler och fler ungdomar önskar praktik, och många grupper av studerande har fått praktik inskrivet som ett obligatorium i sina läroplaner. Om inte utbudet av praktikplatser också ökar har vi att vänta en betydande obalans mellan tillgången och efterfrågan på praktikplatser. Hittills är det det enskilda näringslivet som tillgodosett den största andelen av praktikefterfrågan. Det statliga bidraget har varit mycket litet. Att det förhåller sig på det här sättet konstaterar bl.a. den arbetsgrupp inom AMS som jobbat med praktikfrågor och som i juni 1975 kom med en rapport. I detta gröna häfte heter det att arbetsgruppen förutsätter en större insats från statens sida, eftersom den statliga praktikverksamheten endast utgör en marginell del av den totala verksamheten. Men, undrar någon, har vi inte under senare tid fått höra väldigt mycket om statliga praktikplatser och om allt det som görs för den arbetslösa ungdomen? Jo, och statsrådet Feldt redovisar också i sitt svar till mig här i dag att det vid månadsskiftet februari-mars fanns 4 000 praktikanter vid statliga myndigheter. Det finns emellertid en hake med dessa praktikplatser: de är i själva verket beredskapsarbeten. De betalas av AMS, och de får inte anordnas längre än till månadsskiftet juni-juli. Då tar de slut! Hur angelägen denna insats än är — och den är angelägen, för den hjälper dagens arbetslösa ungdom — så uppfyller staten därmed inte sitt ansvar att tillhandahålla praktikplatser på en mera permanent basis. Tillhandahållandet av praktikplatser måste bli ett reguljärt inslag i myndigheternas personalplanering. Varje myndighets anslagsframställning bör innehålla en plan för praktikverksamheten. I det cirkulär om praktiktjänstgöring hos statsmyndighet som skickades ut den 29 maj 1975 talas också om upprättandet av planer. Jag undrar om statsrådet vet om några sådana planer har upprättats? Regeringen har varit senfärdig när det gäller att öka tillgången på praktikplatser. I oktober 1971 fick statens personalnämnd i uppdrag att göra en utredning av frågan, och sedan har inte så mycket hänt förrän nu i vinter då beredskapsjobben har plockats fram. Det gäller nu att dessa välkomna men kortsiktiga insatser inte får bli hela lösningen och att regeringen glömmer sitt ansvar på längre sikt. Arbetslösheten bland ungdom upphör inte den 1 juli. Den upphör inte ens i nästa konjunkturuppgång. Arbetslösheten bland ungdom måste mötas också med långsiktiga åtgärder, varav ett kraftigt ökat praktikplatsutbud är en. Det vore tacknämligt om statsrådet Feldt här i dag kunde bekräfta att det pågår ett koncentrerat arbete inom statsförvaltningen på att öka antalet reguljära praktikplatser.
Fru talman! Jag tror att det av de båda inläggen framgår att vi är helt eniga om värdet av att arbetsmarknaden byggs ut och kompletteras med praktikplatser så långt det går och att också den statliga sektorn har en viktig roll att spela i detta sammanhang. Som även fru af Ugglas har kunnat konstatera har det bedrivits ett arbete i den riktningen från regeringens sida. I det arbetet har man genom olika allmänna anvisningar försökt stimulera myndigheter och verk att inrätta praktikplatser. Det är emellertid två omständigheter som gör att man bör se på förutsättningarna för detta arbete i ett speciellt ljus. Det ena är som jag sade att dessa platser måste ge ett rimligt utbyte för båda parter, dvs. både de människor som får praktikplatser och myndigheten-arbetsgivaren måste se dem som ett rimligt och vettigt inslag i sin planering. För de ungdomar det gäller skall en sådan praktik således leda fram till en vidgad yrkeserfarenhet och en bättre utbildning, och den skall bli en inkörsport till arbetslivet. Från myndigheternas synpunkt skall praktikantverksamheten gå ihop med den långsiktiga personalplaneringen. Det har visat sig vara svårt i en del fall på det statliga området att förena dessa båda krav. Jag är beredd att säga att det delvis beror på att man inte med tillräcklig insats har försökt anpassa arbetet och innehållet i arbetet till tanken på en tillväxt av antalet praktikplatser. Men det uppmärksammades redan i början av 1970-talet, och man gjorde då en kartläggning och försökte, som jag sade, ge allmänna anvisningar. Vad vi nu gör — och får ett resultat från redan under april månad — är en första redovisning av läget efter det att cirkuläret från 1975 trädde i kraft. Därför kan jag inte svara på fru af Ugglas fråga vad det kan ha lett till för resultat. Sedan har vi — och det är en litet annorlunda del av det hela — inom kanslihuset satt i gång ett arbete med ledning av det material vi får fram från statens personalnämnd och de erfarenheter vi gör av det pågående arbetet med att skaffa fram praktikplatser. Vi skall fundera över hur vi kan förena dessa mera långsiktiga önskemål — där alltså ung domarnas och myndighetens-arbetsgivarens intressen går ihop — med det kortsiktiga problemet när vi får förändringar på arbetsmarknaden som gör att vi ganska snabbt behöver utöka antalet praktikplatser på det sätt som vi har gjort i vår. Hur man skall förena dessa två ting har vi inte i dag en helt entydig bild av. Jag är emellertid personligen optimistisk och tror att det skall gå. Det har visat sig att det gick ganska snabbt att få fram ett stort antal platser under denna vinter. Jag är inte beredd att skriva under på fru af Ugglas bedömning att detta enbart är arbeten som så att säga utförs i luften och betalas med AMS-medel. För det påståendet tror jag inte fru af Ugglas har något underlag. Vi bör nog först få en bättre inblick i vad det är för slags jobb som har kommit till stånd, hur det passar in med utbildningsbehoven och behovet av yrkeserfarenhet hos de ungdomar det gäller och med myndigheternas arbete. Frågan vad som skall hända efter sommaren är ännu inte avgjord. Vi får se hur utvecklingen blir på arbetsmarknaden och vad som behöver göras — i vilken utsträckning man behöver förlänga olika åtgärder eller förstärka dem på det sätt som vi successivt och kontinuerligt har gjort under hela hösten och vintern. Därmed kan jag också ge svar på vad jag uppfattade som en fråga från fru af Ugglas: vilken proposition det är jag tänker på när jag talar om nästa budgetproposition. Det är helt enkelt så att om det behövs ytterligare åtgärder på arbetsmarknaden för att förstärka olika gruppers möjlighet att trygga sina jobb och få nya jobb, så kommer en sådan redovisning naturligen att göras i kompletteringspropositionen. Det arbete som har en mera långsiktig inriktning, och där vi skall försöka förena dessa två krav som jag har talat om, tänker vi oss däremot att redovisa i budgetpropositionen i början av nästa år. Jag tror nämligen att vi behöver en viss tid på oss, inte minst för att kunna tillgodogöra oss erfarenheterna av det som har hänt under den här våren. Det är vi alltså inte beredda att redovisa i kompletteringspropositionen.
Herr talman! Jag är beredd att acceptera statsrådet Feldts förklaring att han i dag inte kan ge mig den första redovisningen av läget, att en utredning pågår och att den kommer. Det väsentliga för mig är att få bekräftat att här pågår ett arbete, att man inom statsförvaltningen är medveten om att dessa praktikjobb — beredskapsjobb — som nu är i gång tar slut vid månadsskiftet juni-juli och att de inte är detsamma som de mera långsiktiga praktikjobben. Jag respekterar också ambitionen att på något sätt försöka förena det långsiktiga och det mera kortsiktiga sysselsättningsbehovet. Jag vill dock peka på en svårighet. När statens personalnämnd t.ex. definierar praktiktjänstgöring säger nämnden att tjänstgöringen bör innehålla arbetsuppgifter som utgör en del av myndighetens löpande verksamhet. Och när det gäller de jobb som AMS betalar finns uttryckliga instruktioner att det inte får vara löpande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Där har vi en svårighet som det gäller att komma till rätta med. Statsrådet Feldt trodde inte att jag hade någon täckning för påståendet att det enbart är arbeten som så att säga utförs i luften. Nej, självfallet inte, för det är någonting som jag aldrig sade. Däremot sade jag att de här praktikarbetena betalas av AMS, och när man talar om reguljära praktikarbeten menar man att de skall ingå i myndigheternas reguljära budget. Jag ser fram emot vad vi har att vänta av den här redovisningen och av de överväganden som förekommer inom statsförvaltningen. Jag vill ändå peka på att vi har ju i tidningarna under hösten kunnat läsa om ett och annat litet förvirrande besked, t.ex. att tingsrätten i Trelleborg fick avslag på sin ansökan om medel för praktikplatser. Jag har därför en känsla av att ännu så länge har man kanske inte riktigt grepp om det här på den statliga sidan.

Fru talman! Herr Wikström och herr Carlshamre har i interpellationer frågat mig varför regeringen inte nu lämnar proposition till riksdagen om alkoholpolitiken. De har också frågat mig vilka grundlinjer eller vilken huvudinriktning jag anser att en kommande alkoholpolitisk reform bör ha. Herr Carlshamre har i sin interpellation vidare frågat mig om jag är beredd medverka till att, i avvaktan på en total alkoholpolitisk reform, åtgärder snabbt vidtas för att motverka alkoholmissbruk bland barn och ungdom. I en annan interpellation har herr Nilsson i Agnäs frågat mig om jag avser att vidta någon omedelbar åtgärd i syfte att råda bot på alkoholproblemen i grundskolan. Slutligen har herr Jonsson i Alingsås frågat mig om min inställning till åldersgränsen för inköp av rusdrycker i systembutik och vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med bl.a. det stora mellanölsmissbruket bland barn och ungdom. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Alkoholpolitiska utredningens betänkande har varit föremål för en ingående remissbehandling. I ett flertal av remissvaren har riktats stark kritik mot utredningens förslag. Samtidigt har en rad nya förslag och synpunkter förts fram. Kritiken har inte minst riktats mot utredningens förslag till allmän inriktning av alkoholpolitiken. Många remissinstanser har ansett att utredningen i större utsträckning bort se alkoholpolitiken som en del av socialpolitiken. Flera av de förslag från utredningen som i den allmänna debatten väckt stort intresse har också blivit föremål för stark kritik och föranlett motförslag. Det gäller bl.a. utredningens förslag om mellanölet och åldersgränsen vid inköp i systembutik som också tas upp i de frågor som nu riktats till mig. Jag vill understryka att alkoholmissbruket är ett av de största sociala problemen i vårt samhälle. Därför bör också den framtida alkoholpolitiken på ett annat sätt än utredningen har föreslagit ha en socialpolitisk utgångspunkt och förankring. Detta innebär att den framtida alkoholpolitiken bör vila på en delvis annan grund än utredningen har föreslagit. Det utredningsmaterial som föreligger behöver därför i stora delar bearbetas och kompletteras. Den framtida alkoholpolitiken bör domineras av positiva, förebyggande åtgärder och få en sådan utformning att folkrörelserna ges goda möjligheter att medverka i detta mycket viktiga arbete. Upplysningsfrågorna blir av stor betydelse i den framtida alkoholpolitiken. I en nyligen framlagd proposition föreslås också ökade anslag till upplysning i alkoholfrågan under nästa budgetår. I en särskild proposition har också lagts fram förslag om ett kraftigt ökat stöd till nykterhetsorganisationerna för att bl.a. bereda dessa möjlighet att öka sina informationsinsatser. Den viktigaste målgruppen för alkoholpolitiken är ungdomen. Ökade informationsinsatser måste göras med sikte på bl.a. ungdomarna själva, deras föräldrar, lärare och fritidsledare. Undervisningen i alkoholfrågan måste förbättras. Även i övrigt bör de alkoholpolitiska åtgärderna i första hand inriktas på att förebygga alkoholmissbruk bland ungdomar och att hos ungdomarna själva skapa en ökad medvetenhet om alkoholens risker. Alkoholpolitiken måste också innehålla regler om restriktioner i olika avseenden. Det blir då av stor betydelse att sådana nödvändiga regler också kan kontrolleras effektivt. Betydande förstärkningar kan därför behövas för länsstyrelsernas verksamhet med tillstånd och kontroll av försäljning och servering av alkoholhaltiga drycker. Det är också viktigt att finna lämpliga former för kommunernas medverkan i detta arbete. Mot den bakgrund som jag nu har angett har regeringen funnit det angeläget att snabbt få till stånd en mera samlad belysning av de alkoholpolitiska frågorna än utredningens betänkande och remissvaren ger. Den uppgiften har nu lagts på en inom regeringskansliet tillsatt beredningsgrupp, som i sitt arbete skall ta kontakt med berörda myndigheter och organisationer. Beredningsgruppen skall på grundval av betänkandet och remissvaren redovisa ett samlat underlag för regeringens ställningstagande. Det är inte fråga om en ny alkoholpolitisk utredning. Vad det gäller är att tillskapa ett allsidigt beslutsunderlag för en alkoholpolitisk reform, där åtgärderna kan sättas in i sitt sociala sammanhang. I direktiven för beredningsgruppen understryks att den skall arbeta snabbt och att arbetet om möjligt skall vara klart före årets slut. Den redogörelse som jag nu har lämnat anger skälen till att regeringen inte anser det möjligt att f.n. lägga fram en proposition om alkoholpolitiken. Jag har genom denna redogörelse också angett den allmänna inriktning som en kommande alkoholpolitisk reform enligt regeringens mening bör ha. Eftersom flera av de övriga frågor som ställts till mig gäller alkoholmissbruket bland ungdomen vill jag understryka att just ungdomsfrågorna är de viktigaste i den alkoholpolitiska reform som regeringen nu förbereder. Vi känner en stark oro för de problem som föreligger då det gäller ungdom och alkohol. I direktiven för beredningsgruppen framhålls att ungdomen är den viktigaste målgruppen för alkoholpolitiken och att här behövs kraftfulla offensiva insatser. Som jag redan framhållit i min redogörelse för regeringens grundsyn på alkoholpolitiken gäller det framför allt att få till stånd en ökad medvetenhet hos ungdomarna själva om alkoholens risker. En av de viktiga uppgifter som beredningsgruppen har är att finna de praktiska vägarna till aktiva insatser från bl.a. de sociala organen och skolan. Det är också väsentligt att folkrörelserna bereds ökade möjligheter att bedriva verksamhet bland ungdom. Från regeringens sida är vi lika angelägna som interpellanterna att så snart som möjligt kunna genomföra en alkoholpolitisk reform. Vår strävan måste vara att få till stånd en genomtänkt alkoholpolitisk reform med åtgärderna insatta i sitt sociala sammanhang. Det gäller här en stor och viktig samhällsfråga som kräver en samlad överblick och bedömning. Den grundsyn som enligt min mening bör prägla en sådan reform framgår av den redogörelse som jag nu har lämnat. Underlaget för åtgärdsprogrammet i dess olika delar skall nu tas fram av beredningsgruppen. Så snart ett sådant samlat underlag genom det nu pågående arbetet föreligger avser regeringen att lägga fram sitt förslag om en alkoholpolitisk reform.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Jag vill genast slå fast att jag delar socialministerns uppfattning att alkoholfrågan är ett av de största sociala problemen i vårt samhälle. Det är också anledningen till att jag blev mycket förvånad över att regeringen nyligen mot tidigare deklarerade planer beslöt uppskjuta den väntade behandlingen i vår av alkoholpolitiken i riksdagen och i stället tillsätta ännu en utredning inom kanslihuset. Under nio år arbetade den alkoholpolitiska utredningen enligt direktiv från regeringen och under ordförandeskap av ett tidigare socialdemo kratiskt statsråd. Socialministern säger nu att det har framförts nya förslag och synpunkter under remissbehandlingen och att kritiken inte minst har riktats mot utredningens förslag till allmän inriktning av alkoholpolitiken. För det första har utredningen arbetat helt inom de direktiv som den fått av regeringen. För det andra har den arbetat grundligt och därigenom tagit lång tid på sig. Vad socialministern nu beskyller utredningen för är faktiskt att den hållit sig till regeringens direktiv. Men den frågan får väl finansdepartementet, som gav direktiven, och socialdepartementet, som tydligen ogillar dem, göra upp sinsemellan. Det som är betydligt värre är att alla reformer på alkoholpolitikens område har skjutits upp under pågående utredningsarbete och remissbehandling. Socialministerns svar innebär att regeringen nu tar ansvaret för ytterligare fördröjningar av angelägna reformer. Dess bättre tycks det finnas krafter inom alla partier i kammaren — även inom socialdemokratin — som inte accepterar ytterligare förhalningar i denna fråga. Det ser t.o.m. ut som om det skulle gå att få en majoritet för vissa beslut nu, även om regeringen inte vill medverka till dem. Socialministern har i sitt svar gett sin syn på den framtida alkoholpolitiken. Den bör vila delvis på en annan grund än vad utredningen har föreslagit, får vi veta. Vad som menas med detta är att alkoholpolitiken bör domineras av positiva åtgärder av förebyggande slag, t.ex. upplysning, information och undervisning, och att en alkoholpolitisk reform måste vara genomtänkt, så att åtgärderna sätts in i sitt sociala sammanhang. Vi är självfallet överens om allt detta. Socialministern tillägger att ungdomen är den viktigaste målgruppen för alkoholpolitiken. Men socialministerns svar visar också att det går en skarp skiljelinje mellan regeringens syn på alkoholpolitiken och den syn som folkpartiet företräder. Folkpartiet antog vid sitt landsmöte i november ett nytt alkoholpolitiskt program. Både där och i en partimotion i januari i år har vi sagt att målet måste vara att minska den totala alkoholkonsumtionen. Om de åtgärder som beslutas inte får den effekten, måste alkoholpolitiken skärpas. Socialdemokratin har inte i något sammanhang närmat sig den ståndpunkten. Varken i socialministerns svar eller i något program från socialdemokratiska partiet tas den tanken upp, att den totala alkoholkonsumtionen måste minska. Inte heller har socialministern i sitt svar i dag ett ord att säga om mellanölet, trots att det naturligtvis inte kan vara okänt för honom att detta nu är det stora alkoholpolitiska samtalsämnet både ute bland folk och på tidningarnas ledarsidor och trots att de politiska förutsättningarna för ett beslut i den frågan tydligen radikalt har förändrats på bara några veckor. Jag måste erkänna att jag har svårt att förstå hur socialministern kan säga att ungdomsproblemen är de viktigaste i den alkoholpolitiska reform som regeringen arbetar med och att han och regeringen i övrigt är oroad över de problem som har samband med ungdom och alkohol, och samtidigt inte har ett ord att säga om mellanölet. Det råder ju numera inga delade meningar om att mellanölet spelar den klart dominerande rollen när det gäller ungdomens bekantskap med alkohol. Utan mellanöl skulle vi med säkerhet inte ha haft de mycket betydande ungdomsproblem på det här området som nu oroar föräldrar, skolfolk, sociala myndigheter och enligt socialministern t.o.m. regeringen. Vill man komma till rätta med ungdomens problematiska alkoholkonsumtion måste man därför gripa sig an också med mellanölsproblemet. Socialministerns tystlåtenhet på den här punkten ter sig, som jag redan antytt, anmärkningsvärd också från en annan synpunkt. Det har visserligen redan tidigare funnits en opinion — inom nykterhetsrörelsen och till viss del inom de politiska partierna — för att söka lösa mellanölsproblemet genom att helt enkelt se till att det i sin nuvarande form inte längre skulle finnas tillgängligt. Men ännu när folkpartiet för mindre än ett halvår sedan som första parti tog ställning i syfte att eliminera denna dominerande problemfaktor i ungdomsvärlden, möttes detta ställningstagande mest med hånfulla kommentarer. Nu har situationen plötsligt förändrats. Både centerpartiet och de två nykterhetsgrupperna i riksdagen och enskilda ledamöter i de övriga partierna har slutit upp på deras sida som vill få en lösning av det här problemet. Nu skulle av många tecken att döma ett riksdagsbeslut kunna fattas med relativt säker majoritet. Då undandrar regeringen genom den uppskjutna propositionen riksdagen möjlighet att ta ställning, och socialministern talar om utbildning och information och positiva förebyggande åtgärder och bidrag till nykterhetsorganisationerna och folkrörelseinsatser som om mellanölet inte alls vore det väldiga problem det ändå är — alla positiva förebyggande och upplysande insatser till trots. Det är viktigt att förbättra det svenska samhället. Det är ju reformpolitiker i alla läger överens om. Men hur skall man förklara att samtidigt som förhållandena i vårt land t.ex. under den senaste tioårsperioden — det var ju 1965 som mellanölet infördes för att anknyta till det — förbättrats undan för undan, har totalkonsumtionen av alkohol ökat med över 35 ".. Detta måste ju betyda att allmänna samhällsreformer inte är tillräckliga för att lösa de problem som alkoholen skapar i vårt samhälle. Jag delar socialministerns uppfattning att den typ av åtgärder som han redovisat och som man tydligen enligt hans mening bör lägga tyngdpunkten på i den framtida alkoholpolitiken är mycket viktiga. Men jag är samtidigt alldeles övertygad om att om man låter sådana åtgärder ersätta insatser i syfte att få till stånd en radikal minskning av totalkonsumtionen, då kommer man att misslyckas med alkoholpolitiken också i fortsättningen. Jag vill ogärna tro att det socialministern sagt i sitt svar är hans sista ord här i dag om den framtida alkoholpolitiken. Därför vill jag ställa några frågor till socialministern och därmed ge honom tillfälle att i svar utveckla och precisera sin och regeringens syn också på de spörsmål jag rest. Skulle regeringen mot förmodan sakna intresse för den typ av radikala alkoholpolitiska åtgärder som folkpartiet förordar och som jag gett exempel på, tycks det dess bättre finnas en tillräckligt bred opinion i riksdagen för att utan regeringens aktiva medverkan föra fram några av de viktigaste alkoholpolitiska frågorna just nu till beslut. Men bäst vore det naturligtvis om detta kunde ske i bred samverkan. Har socialministern och regeringen någon ambition att åstadkomma en minskning av den totala alkoholkonsumtionen? Är ni beredda att ställa upp ett konkret mål för de närmaste fem eller tio åren? Vill ni använda skatterna som ett effektivare alkoholpolitiskt vapen?

Fru talman! Jag tackar för svaret. Min interpellation gäller närmast alkoholmissbruket i grundskolan. Det låter ju nästan ofattbart att det skulle förekomma ett alkoholmissbruk i grundskolan. Men det är faktiskt så, att det bland både flickor och pojkar råder allvarliga missförhållanden på många håll redan i 12-årsåldern. Det har sagts att det aldrig tidigare i Sverige har funnits alkoholproblem av så allvarlig art redan bland barnen. Jag har som nykterhetsman och politiker följt denna fråga. Under de senaste åren har det från olika delar av vårt land kommit påringningar och skrivelser till oss riksdagsmän där man begärt att vi måste göra någonting åt detta problem, särskilt när det gäller barnen och mellanölet. Det som riktigt alarmerade mig var en rapport som jag fått del av i vinter och som redovisar en undersökning som skoldirektionen — i Stockholm — har gjort angående alkoholvanorna hos eleverna i årskurs 9. Denna undersökning jämförs med en utredning som gjordes för tre år sedan då dessa elever gick i årskurs 6. I denna rapport finns en redovisning som inte kan annat än skaka mig. I årskurs 9 är 85 ". av eleverna mellanölsförbrukare. I årskurs 6 är siffran 35 ".. Drygt 25 ". av eleverna i årskurs 6 dricker sprit. Det är helt ofattligt. I årskurs 9 dricker 80 ". av eleverna sprit mot 60 "> år 1970. Man kan fundera över hur barn får tag på t.ex. mellanöl. En del köper själva, fastän de är för unga. Andra köper genom kamrater. Det är i alla fall klart att de har tillgång till dessa berusande drycker. Andelen elever i årskurs 6 som varit kraftigt berusade uppgår till ca 20 ".. Det är mycket unga barn som går i årskurs 6. I årskurs 9 har procentsiffran för dem som varit kraftigt berusade ökat kontinuerligt från närmare 45 ". år 1967 till drygt 70 ”» år 1975. Det står i rapporten att dessa elever uppenbarligen dricker i rent berusningssyfte. Nu är det inte likadant över hela Sverige, men denna undersökning visar hur allvarligt det är. Som jag sagt i interpellationen föreligger risk att en mängd tonåringar alkoholiseras. Den djupa oro som socialarbetare och lärare känner för ungdomen är verkligen starkt motiverad. I socialministerns svar finns egentligen ingenting som tyder på att regeringen ämnar vidtaga någon omedelbar åtgärd när det gäller alkoholproblemen i skolan, och det var ändå den frågan som utgjorde klämmen i min interpellation. Vad skall hinna hända innan den nya beredning som statsrådet talar om har sammankallats och arbetat fram ett förslag. Jag anser att det är mycket brådskande att åtgärder vidtas. Det är ohyggligt att tänka på vad som sker och på att vi gemensamt har ansvaret för vad som sker. Jag vill understryka vad herr Wikström sade om mellanölet. Jag har i den frågan mött många motsägelsefulla påståenden. Det har sagts att vi är dumma som påstår att det bara är mellanölet som är farligt och att det är bättre att ungdomarna dricker mellanöl än att de dricker vin och starksprit. Så sent som vid nykterhetsgruppens årsmöte i tisdags fick vi av en vetenskapsman en redogörelse som klart visar att mellanölet är det stora problemet. Det finns statistik som klart visar vad som skett sedan mellanölet infördes. Vi vet också att man av någon anledning blir särskilt våldsam och tokig av mellanöl. Det är helt visst att det verkar på ett alldeles speciellt negativt sätt. Utvecklingen av alkoholvanorna i stort i vårt land anser jag vara beklämmande. Vi talar om vår välfärd, och det råder ingen tvekan om att de bättre tiderna bär en del av skulden. Det är tragiskt att vi som tror oss kunna ordna välfärden inte kan avvända detta bottenlösa elände. Utvecklingen i stort i vårt land är mycket beklämmande. Jag har uppgifter som säger att 10 ". av den manliga befolkningen i dag har problem med alkohol och i viss mån är missbrukare. Däremot minskar antalet absolutister. Jag vill inte säga att absolutismen är den enda rimliga ståndpunkten, fastän den är det för mig, men det är bekymrande om man tänker på problemet i stort, att det finns så få absolutister. Bland kvinnorna har skett en katastrofal förändring. Förut var i regel den kloka delen av mänskligheten, alltså kvinnorna, föregångare även på det här området. De var inte så begivna på sprit, många av dem avstod helt. Nu har det blivit en totalt annan bild, särskilt bland de yngre kvinnorna och givetvis också bland de yngre männen. Man talar på sina håll om ett måttligt supande. Det var någon som häromdagen skrev i en artikel att det måttliga supandets resultat i Sverige är 300 000 kroniskt alkoholskadade. Och så frågade han: Hade de för avsikt att bli alkoholister när de började? Förvisso inte. Jag tycker att det går trögt och långsamt för Sverige att vakna till insikt om att detta är ett stort problem. Jag vill gärna säga till socialministern att när jag läser svaret upplever jag det i andan som positivt. Det finns här ingenting av det undanglidande som kunde möta för fem-åtta-tio år sedan då man vanligen bagatelliserade frågan. Svaret andas en oro, och det är riktigt som sägs att det är just ungdomen vi skall vända oss till. Men jag tycker också att man här har anledning att konstatera att alkoholpolitiska utredningen egentligen varit en olycka för oss. Den har skjutit upp datum för framläggande av betänkande gång på gång och alla de förslag till åtgärder vi kommit med har avvisats med hänvisning till att vi snart skulle få ett förslag därifrån. Och vi har trott på det. Ibland har vi motionerat och motionerna — som i många fall varit mycket vettiga och väsentliga — har bara blivit lagda åt sidan. Det har gått mycket trögt och långsamt att komma fram till något, men i dag är vi alltså på väg. Jag måste ändå säga att jag, liksom den föregående talaren, tycker att regeringen med det här svaret inte kan ge täckning för det som uttrycks med orden: regeringen delar oron. Gjorde man verkligen det skulle det väl varit litet fart på ärendet. Min del av frågorna — för att särskilt ta upp den — gäller barnen, som ju är särskilt känsliga. Jag vet att när ett barn vid 12-13 års ålder utsätts för alkohol har det inverkningar på vissa organ, och de är särskilt svåra just för att organen är under utveckling. På den här, punkten kan vi inte bara gå till regering och ansvariga och ropa på åtgärder utan här måste vi hitta ett sätt att förändra vanorna i stort i vårt land. Vi måste även försöka få hem och föräldrar att förstå — i den mån de inte redan gjort det — att det är något väsentligt som fattas i hemmet, i fostran och i ansvar för barnen när något dylikt kan ske. När barnen kommit upp till en så hög ålder att de går i nian kan man säga att vi inte råder över dem, men jag är ändå övertygad om att det slarvas med deras fostran. I många fall har man inte tänkt på att ge ungdomarna något annat: en bättre miljö och andra saker att syssla med. När det gäller samhället i stort bör man se till att det finns något för dem att hålla på med, något som kan vara ett alternativ. Vi vet ju att alkoholen kostar vårt land miljarder, och ändå är det så, att vad det djupast kostar inte går att uppskatta i pengar. Det gäller landets största socialmedicinska problem, det är det inget tvivel om. När man i svaret säger, om jag minns rätt, att detta är ett av de största problemen kanske man inte kan säga mer, men jag lutar åt att det är det allra största. Slutligen vill jag säga att den förkättrade nykterhetsrörelsen - som tyvärr inte har så stor medlemskader i dag som förut, det har varit en minskning — ändå har betytt oerhört mycket. Var skulle vi stått om vi inte haft den? Jag har tagit med, som en liten illustration, en tidning som kom till Folknykterhetens dag 1967. Riksdagen är ju fortfarande så artig att man avbryter plenum kvällen före Folknykterhetens dag för att riksdagsmännen skall kunna resa ut och tala. Glädjande nog finns det många nykterister i riksdagen. De två nykterhetsgrupperna har många medlemmar och många av dem som inte är medlemmar är förstående och kan medverka som talare. I samband med Folknykterhetens dag 1967 kunde man läsa i tidningen Folkets Väl: ” 10 steg till ökad folknykterhet.” Det kanske ansågs naivt och primitivt den gången, men tidningen hade ju rätt! Punkten 1 löd: satsa på alkoholforskningen. — Vi är överens om det. Det var vi kanske redan då, men i dag är det kravet allmänt uttalat. Punkten 2: främja undervisning och upplysning. — Jag tackar statsrådet för den proposition som talar om detta. Det tycker jag är en riktig satsning. Jag skulle nog vilja se en större satsning, men det är ett steg i rätt riktning. Punkten 3: aktiv ungdomspolitik. — Vi har försökt med det. Mycket görs för ungdomen i dag. Jag vet att statsrådet kommer att säga det, men det gäller också att se till att det som görs syftar till att främja nykterhet och motverka dryckenskap. Ingripande mot alkoholreklamen — så lyder ytterligare en punkt. Det har ju skett, men jag tänker på vad som hände när mellanölet kom. Det var nästan så att svenska folket tänkte: Nu är det en stor och lycklig dag. Den skall vi flagga för. Reklamen var verkligen väl skött. Alkoholfritt alternativ — för att ta ännu en punkt. Såsom min livsinställning är anser jag att en vuxen människa som ser problemen bör sträva efter att gå före med gott exempel. Det skulle vara glädjande om våra kommunala och andra församlingar aldrig använde alkohol vid representation och att människor i ansvarsställning i olika råd och församlingar i vårt land också med sitt föredöme sade ungdomen att det går att leva utan alkohol. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Den märkliga förnyelse av riksdagens arbetsformer som har drabbat oss i kväll gör att det nu har gått en bra stund sedan socialministern lämnade svaret på min interpellation. Inte desto mindre vill även jag börja med att framföra mitt tack till statsrådet för svaret. Jag gör det med särskild glädje därför att det i dag är just socialminister Aspling och inte finansminister Sträng som svarar på frågor om alkoholpolitiken. Därmed har jag inte gjort ens den mest subjektiva värdering av två statsråd. Jag bara noterar att detta är en bekräftelse på att alkoholfrågorna äntligen har hamnat där de egentligen väl alltid borde ha hört hemma, nämligen i socialpolitiken och inte bland de många skatteärendena. Det ligger någonting positivt redan i detta. Vad gäller den del av svaret som redogör för regeringens skäl till att inte nu lägga fram någon proposition om alkoholpolitiken förklarar jag mig nöjd med svaret. Jag godtar den förklaring som är given. Det gör jag för övrigt redan i interpellationen, där jag säger att man kan ha förståelse för regeringens svårigheter att i avsedd tid hinna få fram denna proposition. Är man fallen för konspirationsteorier skulle det inte vara svårt att tänka ut ytterligare motiv som kunde ligga bakom detta uppskov, men jag tycker inte att det behövs. Med det enorma och till stor del kontroversiella och motsägelsefulla material som APU och alla remissinstanser har presterat måste det vara svårt att till slutet av mars hinna få fram den avsedda propositionen. Vi kan godta denna förklaring. Därmed är inte sagt att man inte beklagar dröjsmålet, och jag skall be att få återkomma till detta. Sedan var det två delfrågor till. Den ena gäller statsrådets syn på hur den framtida alkoholpolitiken i huvudsak bör inriktas. Även där ger svaret något, fastän det i det avseendet är väsentligt tunnare än när det gäller att förklara uppskovet. Jag önskar på intet sätt få en ny stor alkoholpolitisk utredning, som kanske hade arbetat i nio år till. Men en fördel hade det varit med en vanlig offentlig utredning: då hade det funnits utförliga och offentliga direktiv. Nu gör det inte det, eftersom det är fråga om en beredningsgrupp inom regeringskansliet. Statsrådet Aspling har givit oss en del synpunkter på hur man bedömer att den framtida alkoholpolitiken skall utformas. Även om synpunkterna inte ger särskilt mycket, är de som jag ser det intressanta. Det är elva år sedan direktiven till den alkoholpolitiska utredningen skrevs. Jag skall utan vidare erkänna att om jag vid den tidpunkten 1965 hade haft något inflytande på utformningen av direktiven, skulle jag troligen ha skrivit ungefär likadant som finansministern gjorde den gången. Men direktiven till alkoholpolitiska utredningen hann, som jag vill minnas att jag sade för tre år sedan i denna talarstol, bli föråldrade redan under den rätt långa tid då utredningen arbetade. Det är naturligt att vi i mitten av 1960-talet — tio år efter en stor alkoholpolitisk reform — visste mindre än vi vet i dag om reformen och att direktiven i huvudsak fick den utformningen att det gällde att gå vidare på samma väg, som i stort sett var en liberaliseringens väg. Vi hade fått ett bakslag åren närmast efter den stora reformen i mitten av 1950-talet. Vi hade nödtorftigt lyckats vända en väldigt hotande utveckling av alkoholkonsumtionen, i huvudsak med hjälp av prisvapnet. Man trodde nog rätt allmänt — i varje fall trodde jag det — att vi var inne på rätt väg. Under de ytterligare tio år som gått har vi, anser jag, fått lära oss att vägen kanske inte var så väl vald. Följderna av vad vi gjorde 1954 och 1965 har ju efter hand kommit att framstå allt klarare, och jag har för egen del blivit övertygad om att vi kommer inte fram längre på den väg som vi då försökte. Tvärtom, den har visat sig i viktiga avseenden leda fel, och vi måste försöka en ny inriktning. Jag läser gärna statsrådets svar så att han i det avseendet har samma uppfattning. Det starka betonandet av att alkoholbruket är ett socialt problem — och ett stort socialt problem — tyder på detta. Uppgiften att det skall angripas i ett stort sammanhang tyder på detsamma. Det finns också i varje fall antydningar om att allt detta med upplysning, information och mängder av positiva förebyggande åtgärder till trots, klarar vi oss inte utan åtgärder som har med tillgängligheten att göra. När vi diskuterar alkoholpolitik i dessa dagar, får man märkligt nog väldigt ofta höra att vi politiker har en benägenhet att smita undan de verkliga problemen. Tar man t.ex. upp frågan om att begränsa mellanölets tillgänglighet, så kommer omedelbart svaret att det där är inte någon lösning. Det är knappast ens en nödlösning, utan det är att smita från problemen. Det finns ju alltid en orsak till att människor — det må vara barn eller vuxna — dricker för mycket, och det är dessa orsaker vi måste angripa. Jag tror att den repliken träffar vid sidan av vad som nu länge har varit huvudinnehållet i vår alkoholpolitiska debatt. Jag menar att det förhåller sig alldeles tvärtom. De allra flesta av oss har betonat — och jag betonar det igen — det i och för sig avgörande och viktiga med de förebyggande åtgärderna — upplysningen, informationen och allt detta — så starkt att alltför många glömmer att det finns en sida till. Förebyggande åtgärder är bra och nödvändiga, men vi kan aldrig förebygga en skada som redan har inträffat. Det är den aspekten som jag menar —- tvärt emot vad många säger — har en tendens att försvinna i vår debatt. Ändå gäller det många människor. Vi vet inte riktigt hur många, men någonting mellan 300 000 och 500 000 svenskar är så pass illa ute att de egentligen skulle behöva vård eller i varje fall hjälp att komma ur sitt alkoholproblem. Dessa människor kan man bara i mycket begränsad utsträckning hjälpa med det vi kallar förebyggande åtgärder, därför att skadan redan är inträffad eller på väg att inträffa. Vi får, som jag ser det, inte driva alkoholpolitik på det sättet att vi i syfte och i förhoppning att möjligen i nästa generation få färre rekryter till de alkoholskadades stora armé offrar deras intresse som redan är skadade. Jag menar att det var det man i stor utsträckning gjorde i mitten av 1950-talet. Jag menar också att de som var ansvariga för den reformen egentligen var helt medvetna om vad man gjorde. Jag var inte med om att fatta det beslutet — däremot var jag med om att rösta igenom mellanölet tio år senare — men när jag läser vad som då sades och skrevs får jag ett bestämt intryck av att det förhåller sig på det sättet. Vi skall åstadkomma ett naturligare umgänge med de farliga starka dryckerna, hette det. Vi skall avdramatisera dem genom att bl.a. göra dem lätttillgängligare. Vi skall avskaffa restriktioner, ransoneringar och sådant, och med den metoden skall vi i framtiden minska skadorna. Det skall inte bli så spännande och intressant att supa, och då blir det färre som super, men man var medveten om att med de metoderna tog man risken att de som redan var alkoholiserade skulle komma att gå under. Det är min mycket bestämda mening att det är den enda punkt på vilken förutsägelserna från mitten av 1950-talet verkligen har slagit in. De positiva effekterna har alls icke blivit vad vi drömde om den gången, men de som var alkoholister 1955 har programenligt gått under. Det lär inte vara många av dem kvar i livet i dag. Jag tror att man i ett mycket vällovligt syfte att nå vissa önskade effekter också fick en i och för sig oönskad effekt, inte helt överraskande, och jag är mycket rädd för att vi skall göra om detsamma i dag. Därför ser jag det som ett framsteg när socialministern nu ganska klart anger att vi vid sidan av alla dessa åtgärder — kalla dem gärna positiva, ja t.o.m. offensiva — inte kan avvara åtgärder även med så fula benämningar som restriktioner. Jag kan förstå att vi inte nu kan få en proposition. Men jag beklagar dröjsmålet. Varför? Varför har många av oss i den här kammaren, däribland jag, skyndat fram — många tycker säkert att det är onödigt beskäftigt — med begäran om en delreform i väntan på en reform som skall komma om något år? Ingen vet riktigt när den kan komma. Herr Aspling säger i sitt svar att man räknar med, eller hoppas, att beredningsgruppen skall avsluta sitt arbete under detta år. Det lär bli i slutet på året. Jag vet inte heller om det förslag som då kommer fram är så pass nytt i förhållande till det närmast föregående förslaget att det kan anses nödvändigt med åtminstone en begränsad remiss. Då blir det inte heller någon proposition till nästa vårriksdag, i varje fall inte tidigare. Men är ett dröjsmål på ett eller annat år så farligt? Kunde då inte den besvärliga mellanölsfrågan ha fått anstå till dess? Självklart hade det varit bäst att få ta den frågan i sitt stora sammanhang. Det är inte bra att bryta ut en delfråga ur ett stort sammanhang. Men ändå har flera av oss gjort detta, så många att herr Wikström — kanske inte helt utan anledning — gissar att vi kan komma att få majoritet i kammaren för någon form av ingripande mot mellanölet. Varför var det då så bråttom? Det är med hänsyn till de redan skadade. Herr Nilsson i Agnäs har redan lämnat en del material med sifferuppgifter beträffande skolungdomen. Jag skulle kunna fortsätta att lämna material. Men vi skall inte ägna oss åt för mycket sifferexercis i kväll. Det för mig allvarligaste de senaste åren — och där menar jag verkligen bokstavligen de senaste åren — är att det har hänt något mycket dramatiskt. Alkoholmissbruket, praktiskt taget uteslutande ölmissbruket, har ökat mycket snabbt och gått djupt ned i åldrarna. Det är markant att alla alkoholpolitiska utredningar och all statistik på detta område, inte bara i Sverige utan mig veterligt runt om i världen, alltid mäter konsumtion och tråkiga följder därav i förhållande till befolkningen över 15 års ålder. När man började med denna statistik drömde man väl inte om att missbruket skulle gå längre ned i åldrarna. I statistiken talar man om att så och så många procent av befolkningen över 15 år använder alkohol — de som är under 15 år har aldrig varit med. Jag är alltså helt övertygad om att vi de allra senaste åren har haft ett snabbt accelererande missbruk just i de grupperna, vilket är mycket allvarligt. Det gör att även en tidsutdräkt på bara något år för mig känns väldigt oroande. Här har nämnts de undersökningar som skolöverstyrelsen gör med jämna mellanrum: hur står det till i våra skolor beträffande dessa frågor? Undersökningarna är helt säkert bra. Men jag har kanske större tilltro till de punktundersökningar som görs i en enda skola än till dessa översiktliga undersökningar som gäller hela riket. När man gör en undersökning i en enda skola tar man för det första med hela elevantalet och inte ett urval. För det andra har man mycket bättre möjligheter att på grund av personlig kännedom om de barn det gäller korrigera för metodfel i undersökningen. Jag är helt medveten om att man säkert kan få undersökningar som ger ett skrämmande resultat i fråga om öloch spritkonsumtion, helt enkelt därför att ungarna skryter. Det kanske inte är sant att de dricker så mycket som de säger. Det kan slå åt andra hållet också. Det kan hända att vi får en oproportionerligt hög andel öl i förbrukningen jämfört med sprit, därför att de resonerar så här: Det är bättre att säga att det var öl jag drack, så vet de inte att jag har kommit över systemsprit också. — Men när man bokstavligen känner varje elev personligen är det lättare att korrigera för sådant. Det är därför jag har litet större tilltro till de undersökningarna, och det finns många sådana. Det finns siffror som tyder på att i ett alldeles vanligt högstadium, som inte alls behöver ligga i någon av de s.k. utsatta regionerna, de värsta storstadsområdena, drygt 10 96 av eleverna mellan 12 och 16 år dricker 6-8 burkar öl åt gången minst en gång i veckan. Och, ser ni, ärade kammarledamöter, det är en väldigt hög konsumtion. Man behöver inte räkna exakt men det blir ungefär en halvbutelj renat. Det är rätt mycket för en vuxen människa, och för en 12-15-åring är det förfärligt mycket, i själva verket så mycket att många av ungdomarna ofta är skrämmande nära gränsen till akut alkoholförgiftning med en sådan konsumtion. Alla de läkare och forskare som jag har talat med — och jag har talat med snart sagt alla som finns i landet — är helt överens, i varje fall så långt att effekterna av alkoholbruk och alkoholmissbruk kommer snabbare och blir allvarligare ju yngre missbrukaren är. En process som kanske tar 10-15 år i medelåldern kan gå på 10-15 månader hos en 12 åring. Hjärnskadorna uppkommer mycket snabbare osv. Därför är. även en ganska liten tidsutdräkt när det gäller denna grupp, som redan är inne i en sådan konsumtion, mycket allvarlig. Jag kan inte avstå från att lämna en sifferuppgift till. Enligt officiella uppgifter har vid värnpliktsinskrivningarna de senaste åren 7 "ov av de 18-åriga ynglingarna frikallats från militärutbildning på en läkardiagnos där missbruk ingår som en väsentlig del av tillståndet. — Då har jag formulerat mig väldigt exakt. Hälften av dessa 7 96 anges vara hemfallna åt rent oblandat alkoholbruk. De resterande är hemfallna åt dels andra droger, dels blandat missbruk av tabletter, öl och allt möjligt. Men t.o.m. om vi bara håller oss till hälften — de 3,5 96 där det bara handlar om alkohol — innebär det ungefär 1750 killar i varje årgång. Eftersom vi dess värre vet att skillnaden mellan pojkar och flickor i skolåren nu är praktiskt taget utplånad kan man förmoda att vi, om vi bara hade värnpliktsmönstringar för flickor också, fick lika många till. — 3 000 å 4 000 i en årsklass som i 18-årsåldern är så gravt skadade att de anses odugliga för militärutbildning och egentligen skulle behöva vård. Det är väldigt mycket. Vi vet att även om det går fort i unga år kan detta icke vara resultatet av ett alkoholbruk i 16-17-18-årsåldern. Så fort går det inte. De måste ha börjat när de var 12-13 år för att nå fram till detta. Det är det som för mig är det nya problemet. Det är det som ställer just ölfrågan i centrum. Jag och mina medmotionärer, som kommer att figurera här litet senare under riksdagen, har verkligen ingen övertro på möjligheterna att lösa Sveriges alkoholproblem med ett mellanölsförbud — alls inte! Jag tror inte ens att man i någon nämnvärd utsträckning kan klara det vi vanligen kallar ungdomsproblemet — om man med ungdom efter vanligt språkbruk menar folk i 16-18-20-årsålder. Vi vet att en majoritet av ungdomen i den åldern i dag använder vin, sprit och öl. Det är en rejäl majoritet! Självfallet dricker de inte mindre sprit och vin för att de inte får något öl — snarare tvärtom! Det är mer troligt. Å andra sidan tror jag inte att det i varje fall för de yngre i denna grupp är så lätt att skaffa brännvin att de utan vidare kan ersätta öl med lika stora mängder alkohol i form av brännvin. Riktigt så lätt är det inte för en yngling att köpa sprit i Sverige. Men det må vara som det kan med det. När det gäller de yngsta, 12-15-åringarna vet vi — och detta är inte en tro — att deras alkoholkonsumtion praktiskt taget uteslutande består av öl. Blir de av med ölet — eller i varje fall om det blir svårare för dem att komma åt det — kan de icke dricka sprit i stället. 12-åringar är inte kompisar med 20-åringar, och de får inte hjälp av 20-åringar med inköp av brännvin på systemet. I stort sett kan man räkna med att dessa ungdomar om de blir utan öl därmed också i allt väsentligt är utan alkohol. Det är i första hand det som jag har sett som det problem vi måste försöka göra något åt omedelbart, utan att vänta. Det framgår inte — det har jag påpekat här tidigare — vad statsrådet Aspling menar om just detta ölbekymmer. Jag är på mitt förstående humör i dag, och jag kan förstå det också. Initiativet har ju i den speciella frågan glidit från regeringen. Riksdagen har tagit hand om problemet, och den ordningen kommer att fortsätta. Det är kanske inte alldeles självklart att ett statsråd i det läget, innan han vet vart det bär hän i riksdagen, över huvud tar del i den debatten. Vi får tillbaka den om några veckor eller om någon månad. Men jag tror att det är viktigt att vi här nu får klargjort att anledningen till detta, som kan upplevas som en beskäftighet och en onödig brådska att skynda på något som ändå måste ske inom något år, ligger här och nästan endast här. Bara en sak till, herr statsråd, om detta med de offensiva förebyggande åtgärderna. Vi skall ha dem. Det är förfärligt viktigt att vi får dem. Men jag tror också att det är viktigt att trots alla vackra ord — och jag skall gärna också instämma i dem — som statsrådet skriver om att vi måste engagera folkrörelserna, ungdomsrörelserna och allt sådant i det här arbetet måste huvudansvaret ligga kvar hos staten och statsmakterna. Vi kan inte lämna ifrån oss det. Att göra det skulle vara ungefär lika tokigt som om vi, när vi gick över till högertrafiken för några år sedan, hade lämnat litet pengar åt KAK och MHF och sagt att de organisationerna skall få klara den uppgiften. Vi gjorde som bekant inte så utan skapade ett stort ämbetsverk enbart för den uppgiften. Det är likadant här. Huvudansvaret måste ligga på statsmakterna. Sedan kan vi få kompletterande insatser från ungdomsrörelser och andra folkrörelser. Jag hoppas på stora, rejäla och påkostade kampanjer. Det är ett av de områden där jag tror att vi i stort sett kan slösa fullständigt hänsynslöst med statens pengar. Egentligen spelar det ingen roll vad en sådan kampanj kostar så länge den får någon effekt. Även blygsamma effekter i form av minskade alkoholskador måste komma tillbaka som väsentligt större vinster för samhället — även i pengar — än vi någonsin kan göra av med på reklamkampanjer. Men vi måste rikta dem till dem det gäller och inte glömma bort att det finns en jättegrupp för vilken dessa insatser är bortkastade. Det är alkoholisterna. Inte därför att de inte hör på, för det gör de visst —- alkoholister är mycket intresserade av alkohol och alkoholism - men därför att vi inte kan påverka deras situation nämnvärt med information och propaganda. De är nämligen eminent sakkunniga och informerade, så sakkunniga som de någonsin kan bli. Det är inte information som de behöver, utan för dem krävs helt andra åtgärder. Då handlar det om vård. Vi har också just motioner om detta ute på remiss. I dessa krävs helt andra vårdresurser och en helt annan systematik i vården än vad som finns i dag, men det handlar också om att stödja upp dessa vårdåtgärder med alkoholpolitiska insatser. Man kan tycka att det inte skulle spela någon roll om man dricker 2,8-pilsner i stället för 3,6-mellanöl. Full blir man ju ändå, och får man inte i sig lika mycket, är det ändå tillräckligt mycket för att man skall bli full. 15 å 20 burkar mellanöl om dagen — 8-10 liter alltså — är en normalkonsumtion för en alkoholist. Det är klart att han är full långt innan han har fått i sig den tjugonde burken, och skulle kvantiteten mätt i ren alkohol kanske stanna vid motsvarigheten till 12 eller 15 burkar därför att det han dricker är svagare pilsner i stället för mellanöl, blir han full i alla fall. Men på vårdsidan är detta icke oväsentligt, därför att resultatet av vårdinsatserna i hög grad beror på vilka kvantiteter han har fått i sig sedan sist. Några centiliter eller en eller annan liter mindre gör det nämligen väsentligt lättare att komma till rätta med det akuta problemet. Även därvidlag spelar ölet en roll. Jag vet inte hur det är i genomsnitt, men det står i APU det också. Jag har faktiskt läst de där böckerna, och de var riktigt intressanta. Men jag vet att hemma i min lilla kommun, i Kungälv, är ungefär hälften av alla under vård gående alkoholister rena ölalkoholister, som inte dricker någonting annat än öl och säger sig icke tåla mer än vin, så nog kan deras status påverkas något med hjälp av reformer på ölsidan. Men, herr talman — och jag skall sluta med det — man kan också av samma material lära sig någonting om det som jag började med att tala om. När jag fick kontakt med den öppna enkla alkoholistvården för tio år sedan i en liten vanlig svensk landsortskommun, var patienterna, man kan säga till 100 96, medelålders och äldre män; inga andra. I dag består de också av ett icke obetydligt antal kvinnor, trots att vi vet att det är mycket svårare att få fram dem till vården, varför antalet vårdsökande kvinnor i proportion till antalet vårdbehövande är mindre i den kategorin. Dessutom är det ett icke föraktligt antal ungdomar mellan 20 och 25 år — och några sådana fanns det inte alls för tio år sedan —- som i dag har hunnit så långt att de själva är medvetna om att de måste ha medicinsk hjälp. Det visar, menar jag, vad som har hänt under de allra senaste åren. Herr talman! Vi kommer alltså redan i vår att få ett tillfälle till — minst — att tala om det här; jag har väl talat länge nog nu. Vad jag har velat säga är alltså att jag har accepterat som ett ofrånkomligt ont att vi får vänta på propositionen. Jag tackar för de antydningar, de grundlinjer, för en kommande alkoholpolitik som vi har fått. Vi understryker väldigt starkt att det i några avseenden, framför allt när det gäller barnen, är bråttom och att vi där inte kan vänta längre. Jag skulle gärna vilja att vi fick ett nytt språkbruk. Vi har nu i årtionden talat om ”ungdomsfylleri” och ”ungdomsalkoholism”. Jag säger att vi nu skall tala om ”barnoch ungdomsfylleri”, för det är det som det handlar om. När jag talar om ungdom menar jag inte 12-14-åringar, utan då är det fråga om barn. Det är dem det i första hand gäller.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Den gällde socialministerns inställning till åldersgränsen för inköp av rusdrycker i systembutik och vilka åtgärder socialministern ämnar vidta för att komma till rätta med det stora mellanölsmissbruket bland barn och ungdom. Något besked från socialministern i dessa båda frågor kan jag emellertid inte utläsa av svaret. Det enda socialministern i den delen anför är att alkoholpolitiska utredningens förslag i dessa frågor har blivit föremål för stark kritik och föranlett motförslag. Men det tycks ha undgått socialministern att det finns en mycket stark opinion både här i riksdagen och bland folk i allmänhet. Även bland herr Asplings egna partikamrater här i kammaren har man nu tagit itu med de här problemen, eftersom regeringen inte är beredd att göra det. Mycket talar alltså för att det mellanöl som ännu existerar kommer att försvinna i enlighet med beslut som kan förväntas här i riksdagen under våren. Jag har svårt att förstå regeringens passivitet i denna fråga. Många tolkar denna passivitet som ett uttryck för en ren ovilja att angripa mellanölsfrågan. Man kan också tolka den som ett ställningstagande för att mellanölet skall vara kvar i nuvarande utsträckning. Har de som tolkat regeringens inställning till mellanölsfrågan på detta sätt rätt eller fel? Jag tror att det vore bra om statsrådet ville förtydliga sig på den punkten. Inte heller när det gäller frågan om åldersgräns vid försäljning i systembolagets butiker har socialministern avslöjat sin uppfattning. Det kanske betyder att regeringen inte har någon uppfattning i den frågan. Men det kan också betyda att regeringen inte vill tillkännage sin uppfattning. I så fall är det inte bara besynnerligt i största allmänhet, utan det är närmast anmärkningsvärt, eftersom socialministern nyss har tillkännagivit att han ser ungdomsfrågorna som de viktigaste i den alkoholpolitiska reform som regeringen nu förbereder. Socialministern sade nyss att han känner oro inför de problem som föreligger då det gäller ungdom och alkohol. Då borde han också känna till vad det skulle innebära att t.ex. sänka åldersgränsen från 20 till 18 år vid försäljning i systembolagets butiker. Om socialministern möjligen är tveksam om huruvida ungdomens alkoholkonsumtion skulle förbli oförändrad vid en sådan sänkning av inköpsåldern finns det ju nu så många undersökningar som pekar på att läget skulle bli klart försämrat att det också vore rimligt att också socialministern drog slutsatser av detta. När det gäller socialministerns oro för problemet ungdom och alkohol skulle jag vilja upprepa frågan: Det kan väl inte vara så illa att det enbart är en läpparnas bekännelse? Om så inte är fallet är det angeläget att socialministern nu ger besked om regeringens planer när det gäller frågan om t.ex. åldersgränserna. Vi har i folkpartiet tagit den ställningen att vi menar att 20-årsgränsen måste bibehållas. Vi tror att solidariteten kräver det, och vårt ställningstagande har grundats på just de sociala skälen. Socialministerns starka oro utmynnar i att vi måste se detta problem i dess sociala sammanhang. Det har man ju redan gjort i den alkoholpolitiska utredningen när man säger att detta är en social fråga, och det är ett riktigt fastslående. Men jag är, herr Aspling, litet ängslig för att denna tanke kan komma att raseras, om denna sociala syn inte får slå igenom i någon form av handlingskraft. Man har ju ändrat åsikt här genom att säga att detta inte är ett finanspolitiskt problem utan ett socialpolitiskt sådant. Socialministern säger i sitt svar att alkoholfrågan är landets största sociala problem, och i en debatt som jag hade ganska nyligen med justitieminister Geijer medgav denne att alkoholen är den största orsaken till våldsbrotten. Varför lägger då inte regeringen fram ett förslag till riksdagen på detta viktiga sociala fält? Man kan näppeligen vara okunnig om problemen. Det finns ju ett förnämligt utredningsmaterial och många synpunkter från de hundratals remisserna. Det ser ut som om — jag tolkar det så — inre spänningar inom regeringen har gjort den handlingsförlamad när man skall hantera alkoholfrågorna. Den politiska djärvheten lyser med sin frånvaro i dessa frågor. Jag tror, herr talman, att vi är framme vid den tidpunkt då det är dags att gå från utredningar, konferenser och mångordigt tal till handling. Om regeringen sviker på den punkten får riksdagen ta över. Vi skall ha en genomtänkt alkoholpolitik, säger socialministern. En lekman ställer då givetvis följdfrågan: Hur länge är det rimligt att regeringen tänker? Vi har ändå 20 års praktisk erfarenhet av alkoholpolitiken, och många inslag i debatten har redovisat vad den har inneburit. Vi har haft tio års utredande, och det har gått 15 månader sedan remissomgångarna började. I snart ett år har regeringen haft möjlighet att fundera på vad som har sagts både i debatten och i remisserna. ”En genomtänkt alkoholpolitik” — ja visst. Den partimotion som väcktes vid riksdagens början från folkpartiets sida har ett mycket långtgående program som tacklar alkoholproblemen genom att kräva restriktioner beträffande alkoholens lättillgänglighet, insatser för en bättre social miljö och konstruktiva satsningar på ungdomens fritid. Flera partier och enskilda ledamöter i denna kammare tycks nu vara beredda att följa upp en sådan handlingslinje. Herr talman! Jag hoppas att det blir möjligt att åstadkomma detta = för ungdomens och våra medmänniskors skull.

Herr talman! Jag vill först understryka att interpellationssvaret har en grundsyn på det alkoholpolitiska problemet som jag delar. Socialministern slår fast att ”alkoholmissbruket är ett av de största sociala problemen i vårt samhälle”. Det är bra att detta blir sagt och att det är socialministern som uttalar det. Socialministern säger att den framtida alkoholpolitiken skall ha ”socialpolitisk utgångspunkt och förankring”. Det är bra. Den framtida alkoholpolitiken ”bör vila på en delvis annan grund än utredningen har föreslagit”. Det är bra, ja, det är ”jättebra”, som min äldsta dotter skulle ha uttryckt saken. Det innebär ju att socialministern sympatiserar med den reservation som Arne Hillbo och jag fogade till utredningen. Socialministern kunde ha uttryckt saken som arbetsmarknadsministern gjorde när § 32-betänkandet publicerades förra året: ”Jag betraktar reservationen som majoritet.” I varje fall kunde man ha sagt att det kanske hade varit bra om utredningens majoritet hade låtit vår reservation styra formuleringarna och förslagen litet mer. I svaret säger socialministern också att den framtida alkoholpolitiken bör domineras av positiva, förebyggande åtgärder och ökade informationsinsatser. Det är bra, det är utmärkt. Jag skall inte upprepa allt som är bra i interpellationssvaret. Jag betraktar det som ett mycket tungt inlägg i debatten. Måtte det lugna vissa ivriga och obetänksamma riksdagsmän! Det var rosorna. Nu kommer det andra som jag måste överlämna, och jag beklagar det. Alkoholpolitiska utredningen blev klar i december 1974. Remissyttrandena fanns på kanslihuset i juli månad förra året. Vi frågar: Vad hände egentligen i höstas? Såvitt vi förstår hände ingenting. Hur kunde man i kanslihuset — och jag förmodar att det är till finansministern jag skall rikta denna fråga — vara så passiv? Finansministern borde väl ha begripit att det i riksdagen fanns en stark opinion för att någonting måste hända efter alla dessa utredningsår. Jag tror att det vore värdefullt om regeringens företrädare här ville svara på den frågan. Vad hände i januari i år? Jo, vi fick en propositionslista, där det stod att det skulle komma en proposition i den här frågan. Men tydligen hade man inte satt sig in i saken ordentligt i finansdepartementet. Enligt ryktet lär man ha burit över hela materialet till socialdepartementet, och så fick plötsligt socialministern ansvaret för detta. Och jag förstår att socialministern snabbt insåg svårigheterna med att lägga fram en proposition bara några månader därefter. Jag har alltså förståelse för socialministerns handläggning och för att det har blivit en beredningsgrupp. Utredningen var oenig. Remissinstanserna var oeniga. Vad gör man? Det här är ett stort och mycket komplicerat samhällsproblem. Men beträffande passiviteten i höstas kan man rikta en politisk anmärkning mot regeringen och dess chef, statsministern. Herr Palme har i ett annat sammanhang använt uttrycket monumentalt klantigt. Det här är också monumentalt klantigt. Eller har det skett med avsikt, med tanke på valet? Är det en taktisk bedömning som ligger bakom? I så fall straffar det sig verkligen — det har vi ett exempel på här — att vara taktisk eller att t.o.m. vara övertaktisk, vilket är ett uttryck som kan användas i detta sammanhang. Jag tycker att herr Palme skall göra som han sade att han skulle göra för några år sedan. Han borde ha lyssnat mera på rörelsen. Han borde ha lyssnat mera på vad som sägs här i riksdagen och tagit hänsyn till vad som pågår här. Han är ju ytterst ansvarig för dessa ting.

Det här är lika tokigt som om vi i riksdagen skulle få i uppdrag att skapa ett nytt trafiksäkerhetsprogram och begränsa behandlingen till ert slags fordon, t.ex. motorcyklar. Då skulle vi sannerligen inte lösa hela trafiksäkerhetsproblemet. Här är det samma sak. Men man kommer återigen att tänka på statsministerord. Jag tänker på när statsministern försvarade Hans ”Hoffa” Ericson: Det är bättre att göra ett skal även om det är fel, än att inte göra någonting alls. Helt säkert har de riksdagsmän som motionerat och de som är så aktiva ett gott syfte — självfallet. Men inte är det väl för själva aktivitetens skull som vi måste rusa i väg här? Det är bättre att göra någonting, även om det kanske är fel. Skall det vara ett talesätt utanför riksdagshuset? Jag kan förstå, vill jag vidare påpeka, att många av mina kolleger i kammaren blir otåliga på alkoholpolitiska utredningens sätt att arbeta. Det gick långsamt, det tog mycket lång tid, och riksdagen reagerade, som vi minns. Men tror ni att regeringen reagerade inför detta? Nej, såvitt jag minns fick vi inte — och jag har kollationerat min uppfattning med huvudsekreteraren i utredningen — någon gång under de nio långa åren någon propå från regeringen att vi borde snabba på utredningsarbetet. Jag tycker det är anmärkningsvärt att en utredning får sitta så länge —- nio hela år — med ett så stort problem. Vilka är då motiven för att vi skall fatta ett beslut om mellanölet, trots att regeringen har bestämt sig för att tillsätta en särskild beredningsgrupp och trots att vi senare skall få en större proposition, då vi skall lösa frågan i dess helhet? Ja, jag måste tyvärr gå in på motiven litet grann, för det har uttalats saker här som jag tycker är rent felaktiga och missvisande. Dessutom råkade jag för ett par dagar sedan lyssna på programmet Öppen kanal, där några av de riksdagsmän som nu har motionerat medverkade. Där sades en del som jag verkligen beklagar att det inte blev emotsagt i programmet, och nu vill jag passa på tillfället att bemöta det. Så t.ex. sade Nils Carlshamre att problemet har spritt sig allt längre ner i åldrarna — och visst har det allmänt sett gjort det. Men när man ser till det tycker jag också att man skall ta hänsyn till att Sifoundersökningarna, även den senaste som har publicerats i dagarna, visar att det under senare år har skett en kraftig minskning av andelen mellanölskonsumenter. Och, Nils Carlshamre, det gäller 12-15-åringarna. År 1971 var det 57 96 och 1975 var det 43 96. Samtidigt skall man ta i beaktande att andelen spritkonsumenter i samma åldersgrupp ökade under den tiden från 22 till 25 926. Samma utveckling kunde observeras bland flickorna. Vad beträffar frekvensen, alltså antalet konsumtionstillfällen per år, minskade den under åren 1971-1975 från 26 till 20 konsumtionstillfällen per år när det gäller mellanöl. När det gäller sprit och vin ökade den något. Utan att bli emotsagd sade Nils Carlshamre också i detta radioprogram, som alltså gick ut över hela landet, att 10 å 12 96 av 12-15-åringarna dricker så mycket öl att de löper risk att bli allvarligt skadade. De undersökningar som Sifo har gjort visar inte detta. Om Nils Carlshamre hela tiden hänvisar till sin hemkommun och har speciella problem där, så kan jag ha förståelse för det. Men här i riksdagen skall vi ju inte bara ta hänsyn till hur det är i Kungälv, utan vi måste se till hur det är i hela landet. Jag känner inte till hur det är i Kungälv; jag har bara hört talas om det. Och vi måste ta hänsyn till de undersökningar som har gjorts, även undersökningarna i alkoholpolitiska utredningen. Sedan frågade programmakarna efter orsakerna till dessa problem, och några av de medverkande pekade verkligen på de sociala problemen. En av dem som såg mest allvarligt på detta var Thure Jadestig. Han är inte inne i kammaren nu, men jag vill gärna ha sagt det, även om jag inte delar hans uppfattning när det gäller en del andra uttalanden som han gjorde. Men Nils Carlshamre sade — det har han inte sagt i kväll — att det bara är fråga om ett okynnesdrickande. Det är det som är problemet. Och orsaken är lättillgängligheten. Men nu finns det undersökningar som säger motsatsen. Skolöverstyrelsen har gjort en sådan undersökning. Denna fråga ingår nämligen i de undersökningar som skolöverstyrelsen har gjort, och där har man då också undersökt hur det är med de ungdomar som trivs dåligt i skolan jämfört med sådana som trivs bra eller hyggligt. Och den undersökningen visar att det finns ett intimt samband mellan dålig trivsel i skolan och hög alkoholkonsumtion. Forskaren Erland Jonsson, som är ansvarig för de undersökningarna, säger att det är ca 10 26 av ungdomarna som visar upp denna bild. Vi vet detta också genom andra undersökningar, som Gustav Jonsson gjort och som makarna Inghe gjort. Tyvärr finns det inte så många undersökningar om detta som man skulle ha önskat sig. Det var en sak som vi också konstaterade i alkoholpolitiska utredningen. Tyvärr vet vi inte så mycket om bakgrundsfaktorerna, och det vore värdefullt att få ytter ligare undersökningar om detta.

De utgör en utslagen grupp bland barn och ungdom. Vad visar de upp för bild när det gäller alkoholkonsumtionen? Jo, just att de alltmer börjar missbruka. Det är inte heller så att de bara missbrukar mellanöl. De missbrukar även sprit och vin — det visar också flera undersökningar. 60 96 av dem som druckit sig påverkade har använt sig av systembolagsdrycker, 15 96 av enbart öl och 23 26 av olika kombinationer av alkoholdrycker. Jag kommer så till ett påstående som herr Wikström och några andra framförde under debatten: Man kan inte dricka sig berusad på vanlig pilsner, därför att man får dricka bra mycket mer av det för att bli berusad. Framför allt gäller detta de minsta. — Ja, man brukar räkna med att så är fallet. Skälet skulle i så fall vara att man måste dricka så stora mängder av ett alkoholsvagare öl än mellanöl för att bli berusad att man dessförinnan skulle må illa. Det har gjorts ett experiment av Goldberg, Holstedt och Rydberg som har redovisats i tidskriften Alkohol och narkotika, nr 1, 1974. Det visar att det är möjligt att bli rattonykter redan på lättöl och t.o.m. rattfull på pilsner. Det var ett litet antal personer som undersöktes, men undersökningsresultatet är ändå intressant. Vid lättölsförsöken uppnådde 8 av de 10 försökspersonerna 0,5 '/.« och däröver. Detta inträffade inom en och en halv timme och tre timmar efter konsumtionens början. De hade då druckit mellan 6 och 12 flaskor lättöl. Detta begränsade experiment visar att försökspersonerna kunde konsumera lättöl och pilsner i sådana mängder att de nådde relativt höga blodalkoholhalter. Lättöl och pilsner kan alltså under vissa omständigheter konsumeras så att berusning uppnås. Om berusning definieras i juridiska termer uppnådde flertalet försökspersoner gränsen för rattonykterhet vid lättölskonsumtionen, och samtliga nådde den vid pilsnerkonsumtionen. Om vårt samhälle och dess förändring sades det vid den diskussionen - och det har även sagts här i dag — att den sociala miljön i Sverige inte kan ha blivit så mycket torftigare och eländigare sedan 1965. Låt mig då visa på den nya skolan och dess sätt att fungera i många avseenden, förortsområdenas uppväxt, ungdomsarbetslösheten, föreningsväsendets minskande grepp om människorna, den kraftiga urbaniseringen, den ökade kommersialiseringen av fritiden, den ökande klyftan mellan generationerna. Allt detta har faktiskt accelererats under de senaste tio åren. Herr Wikström ställde en fråga till socialministern om totalkonsumtionen. Jag förstår att det är angeläget för herr Wikström att vi skall sänka totalkonsumtionen. Jag är överens med herr Wikström om att det är viktigt; jag har i alla de debatter i denna fråga som jag har deltagit i i riksdagen framhållit att det är ett mål för oss. Men jag tycker samtidigt att man skall ta hänsyn till vad en jämförelse med andra länder visar. Vår totalkonsumtion är trots allt inte så stor i det här landet. Vi låg för några år sedan på 22:a eller 23:e plats i den ligan, nu har vi faktiskt åkt ned till 26:e plats. 25 länder har en större totalkonsumtion. Jag vill därmed inte säga att vi inte skall arbeta för att minska totalkonsumtionen, men vi bör också se det positiva i utvecklingen. Sedan måste jag säga några ord till herr Nilsson i Agnäs. Jag delar den oro som han gav uttryck för på ett engagerat sätt och instämmer i många av de punkter som framfördes ur folknykterheténs program utom den om reklamen. Men det var en underlig vetenskapsman som han hade lyssnat till för några dagar sedan, som talade om att man blir så våldsam och tokig av mellanöl. Det känner jag inte riktigt igen. Vad skall vi då göra? Jag måste få påminna dessa riksdagsmän som har motionerat om vad remissinstanserna har sagt. Jag skall bara återge en del av det — jag tycker att det är viktigt att göra det, även om det tar litet tid. Vad sade LO, denna tunga remissinstans? Jo, den sade: ”Organisationen ställer sig avvisande till att alkoholhalten i mellanöl sänks från 3,6 till 3,0 procent. LO anser inte att folkölet leder till sociala förbättringar.” Handelsanställdas förbund sade nej till folkölsförslaget — det var en onödig dramatisering av alkoholen, sade man. Verdandi: ”Ingen kan på allvar hävda att man uppnår alkoholpolitiska effekter med ett folköl.” Socialstyrelsen — det är väl i alla fall ett organ som vi bör lyssna till — delar inte APU:s uppfattning att det är möjligt att med en så relativt liten sänkning av alkoholhalten nå några större alkoholpolitiska framsteg. Skolöverstyrelsen säger nej till folkölet i nuläget. Rikspolisstyrelsen säger: ”De som berusar sig på mellanöl kan lätt kompensera den lägre alkoholhalten med ökad konsumtion.” En stor majoritet av länsstyrelserna vill behålla mellanölet. En del av dem föreslår diskförsäljning. Kommunförbundet tror inte att missbruksproblemet löses genom sådana här åtgärder. ”APU framlägger inte några bärande skäl för att folkölet får någon positiv alkoholpolitisk effekt”, säger Kooperativa förbundet.

Om den här debatten har medverkat till att vara något slags väckarklocka i det avseendet har den varit värdefull.
Herr talman! I mitt inlägg ställde jag några frågor till socialministern. Nu har herr Wennerfors svarat på de frågorna. Jag skulle naturligtvis aldrig ha kommit på idén att ställa de frågorna till herr Wennerfors — hans svar känner jag i förväg. Det är faktiskt av socialministerns svar som jag är intresserad.

Herr talman! Jag har fått frågan varför inte centerpartiet motionerat i alkoholfrågan till 1976 års riksmöte. Jag har då hänvisat till finansminister Strängs svar till herr Johansson i Skärstad att det till vårriksdagen kommer en proposition i alkoholfrågan. I förteckningen över vilka propositioner som skall avlämnas under vårriksdagen fanns ju, såsom här tidigare konstaterats, den propositionen också upptagen. Vi litade alltså på regeringen. Besvikelsen blev därför stor när vi fick beskedet att inget förslag skulle komma till årets riksmöte utan först under nästa år. Men trots detta kommer vi nu ändå att få ta ställning i frågan, eftersom detta besked utlöst en aktivitet som resulterat i att förutom centerns partimotion samtliga partier har inlämnat motioner med mer eller mindre långt gående krav till åtgärder i denna viktiga fråga. Vi får alltså tillfälle att debattera alkoholpolitiken när utskottets betänkande föreligger, men jag vill nu ändå ta detta tillfälle i akt och framföra några synpunkter med anledning av de framställda interpellationerna. De flesta — jag gör här givetvis ett undantag för herr Wennerfors — är överens om att den främsta anledningen till den nuvarande situationen på området är att mellanölet infördes år 1965 och att mellanölet genom en intensiv reklamkampanj från tillverkarnas sida gjordes till ungdomens berusningsmedel. Strukturomvandlingen i samhället, centraliseringsprocessen, de många otillfredsställande bostadsoch uppväxtmiljöerna liksom en rad andra negativa faktorer i samhällsutvecklingen har tillsammans med det lättillgängliga berusningsmedlet mellanöl bidragit till att vi i dag har ett omfattande alkoholproblem bland unga människor. Man kan notera att den alkoholpolitiska utredningen tillsattes samma år som mellanölet infördes. Sedan dess har alkoholkonsumtionen och alkoholproblemen i samhället ökat kraftigt, i synnerhet bland ungdomen. I nio år har utredningen arbetat med att framlägga förslag till utformning av samhällets framtida alkoholpolitik. Utredningens slutbetänkande avlämnades 1974, och remisstiden gick ut i juni 1975. I avvaktan på utredningens förslag och därefter på remissinstansernas synpunkter har reformarbetet på det alkoholpolitiska området varit obetydligt. I januari 1976 aviserades alltså att en proposition om alkoholpolitiken skulle föreläggas riksdagen i mars månad samma år. Det är ytterst anmärkningsvärt och beklagligt att regeringen nu beslutat att inte lägga fram någon proposition om alkoholpolitiken. Jag vill slå fast: Alkoholen är vårt allvarligaste sociala problem. Vi kan därför inte acceptera att konkreta förslag till åtgärder för att minska alkoholskadorna i samhället ytterligare fördröjs.

Alkoholfrågan måste sättas in i sitt sociala och samhällspolitiska sammanhang och åtgärder på en rad områden samordnas och fås att verka i en sådan riktning att alkoholkonsumtion och alkoholskador kan nedbringas. Om man på sikt skall kunna förebygga ett utbrett bruk och missbruk av alkohol och andra stimulantia måste man anpassa samhällsplaneringen till individens förutsättningar och behov. Barn och ungdom måste få växa upp i miljöer där de kan finna stimulerande och meningsfull sysselsättning och där kontakterna med föräldrar och andra vuxna kan utvecklas till en förtroendefull gemenskap. För att förebygga att alkoholmissbruk grundläggs i unga år är åtgärder för bättre skolmiljöer och för en aktiv och meningsfull fritid för ungdomen av största betydelse. Det är också mot denna bakgrund, herr talman, viktigt att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Skapandet av boendemiljöer som ger förutsättningar för gemenskap och solidaritet och där människor genom samverkan och personligt ansvarstagande kan skapa en trygg tillvaro är en viktig del i arbetet på att förebygga sociala störningar och missbruksproblem. Arbetslivets utformning har stor betydelse för människors möjlighet att finna sig till rätta i tillvaron. Tendenser till utslagning, och därav många gånger följande benägenhet att fly undan en hård verklighet med hjälp av alkohol och andra stimulantia, måste undanröjas. En förändring av människors sociala situation, kombinerad med aktiva och på ett tidigt stadium insatta hjälpoch stödåtgärder för den som redan drabbats av sociala störningar och missbruksproblem, är nödvändiga grundstenar i en politik, vars syfte är att nedbringa alkoholkon sumtionen och alkoholskadorna. Förutom insatser för att förbättra människors sociala situation är det också angeläget, främst för att motverka att unga människor tidigt utvecklar alkoholvanor och alkoholberoende, att omfattande och vederhäftig information ges om alkoholens skadeverkningar. Nykterhetsrörelsen har tillsammans med andra folkrörelser, liksom CAN lagt ned ett värdefullt arbete för att informera om alkoholens skadeverkningar och för att skapa alkoholfria miljöer. Ytterligare insatser på informationssidan är i dagens läge nödvändiga, exempelvis inom skolan, i föreningslivet och på arbetsplatserna, så att informationen når ut till alla grupper. Den bästa effekten torde uppnås om informationen i alkoholfrågor samordnas med information om narkotika, tobak, kost, motion m.m. och därigenom blir ett led i den allmänna hälsoupplysningen och sjukdomsförebyggande verksamheten. Mellanölet har genom sin lättillgänglighet och genom massiva marknadsföringsåtgärder blivit en utbredd missbruksdryck bland ungdomen. Därigenom har det bidragit till att vålla stor skada. Det utbredda mellanölsbruket, som efter hand gått allt längre ned i åldrarna, har bidragit till att förstärka de problem som många ungdomar har i dagens ofta bristfälliga och barnovänliga boendeoch uppväxtmiljöer. Det har också lett till att antalet alkoholskadade i samhället ökat och för framtiden kommer att ligga på en avsevärt högre nivå än tidigare. Mellanölet har, förutom de skador det i sig vållat, också för många blivit en inkörsport för övergång till starkare alkoholdrycker. Under många år har man från samhällets sida varit medveten om de problem som sammanhänger med och orsakas av mellanölet. De åtgärder som hittills vidtagits för att göra mellanölet mindre lättillgängligt har inte varit särskilt effektiva. Mot denna bakgrund har centerpartiet i motionen 2210 till årets riksdag fört fram konkreta krav som vi finner det nödvändigt att riksdagen redan nu fattar beslut om, nämligen att slopa mellanölet och att förbjuda alkoholreklamen. Eftersom lättölet numera får anses vara en måltidsdryck, vars kvalitet av de flesta uppfattas som fullt jämförbar med mellanölet, måste det vara en obetydlig uppoffring från de vuxna som använder mellanöl som måltidsdryck att avstå från detta. Det finns således inga påtagliga nackdelar med att slopa mellanölet. Även om så vore fallet, måste vi ta detta steg för att inte nya ungdomsgenerationer genom en tidig alkoholdebut och ett därigenom framväxande alkoholberoende skall förstöra sin framtid. Vi säger i motionen att ett slopande av mellanölet bör ske genom att den särskilda skatteklassen för mellanöl tas bort och att allt öl, starkare än 2,8 viktprocent alkohol, klassas som starköl. För att minska alkoholkonsumtionen behövs åtgärder som syftar till att avglorifiera alkoholbruket och skapa alternativa alkoholfria miljöer. Många faktorer bidrar till att förmedla uppfattningen att alkohol är ett positivt inslag i människors liv. I vissa fall, exempelvis i massmedia och i reklam, framställs alkoholen t.o.m. som en förutsättning för trivsel, lycka, framgång osv. Som ett led i arbetet på att avglorifiera alkoholbruket och därigenom minska totalkonsumtionen av alkohol anser vi att ett förbud mot reklam för alkoholhaltiga drycker bör införas. Herr talman! Jag tillhör ju inte interpellanterna i denna fråga, och därför skall jag inte närmare gå in på det svar som socialministern lämnat till frågeställarna. Men när man tar del av socialministerns svar finner man t.ex. att vi skall inrikta åtgärderna på att förebygga alkoholmissbruk bland ungdom. Personligen blir jag inte vidare imponerad av regeringens ambitioner. Jag vill fråga statsrådet Aspling: Borde inte arbetet när det gäller åtgärder för att förändra alkoholkonsumtionsmönstret inriktas på att förebygga alkoholbruket hos vår ungdom?

Herr talman! När jag lyssnade på herr Wennerfors tyckte jag mig stå inför en gåta. Jag känner honom som en duktig och klok person. Jag vet också att han själv kanske inte alls använder alkohol. Men när han står här och talar om att det finns riksdagsmän som rusar i väg efter tio års utredning och när han gör jämförelser med trafiken, då måste jag fråga: Är det möjligt att en människa kan tänka så och vara fullt nykter? Men det tror jag att herr Wennerfors är. Han måste ha blivit förhäxad av någon teori som han läst in under ett tidigt skede och sedan fastnat i. Han har läst oerhört mycket mer än jag om de här frågorna — det är jag övertygad om, för han har suttit med i utredningen. Det är ingen tvekan om att herr Wennerfors är expert och jag är bara en vanlig, orolig svensk, sedan ungdomen övertygad nykterhetsman. Jag kan inte förstå hur man kan använda sådana ord och en sådan ton som herr Wennerfors gör. Det är nästan som om det inte fanns någon alkoholfara. Han sade visserligen inte det direkt, men själva andan i hans inlägg var sådan. Man får en känsla av att han nästan är ledsen för att Sverige inte leder ligan när det gäller alkoholkonsumtion. När herr Carlshamre talade — jag såg honom i TV — gav han intryck av vederhäftighet. Det kan jag inte säga om herr Wennerfors. Jag önskar att herr Wennerfors fick möta föräldrar, vilkas barn drabbats, och nykterhetsvårdare ute i landet. Är de bara fanatiker och vilseledda människor? Jag vågar inte ta ansvaret och säga att vi skall ha alla med innan vi gör någonting — jag vill stoppa ungdomsfordonen som kör i fördärvet. Jag anser att det finns anledning att ta en delreform och gripa in nu. Sedan menar jag att herr Wennerfors har rätt när han säger att vi skall hjälpas åt att ta hand om våra barn. Det är upprörande att läsa den färska utredning som säger att bland våra barn är det 10-20 26 som dricker mellanöl och sprit tillsammans med sina föräldrar och 40 26 som dricker vin. Det är en fruktansvärd dom över svenska föräldrar. Herr Wennerfors har rätt — vi måste göra någonting. Jag hade nästan väntat att herr Wennerfors skulle anmäla sig som medlem i riksdagens nykterhetsgrupp. Det skulle väga oerhört tungt. Han kanske hade uppfattningar att framföra hos oss som tog lika bra som det han säger i kammaren. Till herr statsrådet vill jag upprepa min fråga: Vad gör vi när det gäller skolorna och barnen? Jag vill gärna tro att statsrådet är oroad, men kan vi få någonting snabbt? Den här rapporten är ganska färsk, och det finns ännu nyare uppgifter som säger att det föreligger en klart markerad tendens bland dagens tonåringar att berusa sig med alkohol i någon form. Det får inte fortsätta. Det är inte bara otrevligt och besvärligt och synd om de föräldrar som upplever att barnen drabbas av detta. En gång kommer många att anklaga oss för att vi ställde samhället sådant att detta fick försiggå så fritt som det gjorde. Det är fruktansvärt allvarligt att en gång möta anklagelserna från dem som kommer att begripa att de med en annan politik och en annan samhällsanda hade sluppit gå under. Nu går de under.